Fru talman! Moderaterna i utskottet är ensamma motionärer och ensamma reservanter i detta betänkande vad angår avsnittet Regionala skyddsombud i tilläggsbudget II. Vi ifrågasätter närmast två ting. Vi anser att systemet med regionala skyddsombud bör ses över, innan beslut fattas om en förändring. Det är en naturlig hantering vid behov av förändringar. Vi anser vidare att det finns anledning att se över arbetsmiljöfondens möjligheter att klara framtidens ekonomiska åtaganden liksom den fördelning av medel som sker ur fonden till organisationerna för olika typer av arbetsmiljöproblem. Fonden skall ju också räcka till utbildning i MBL och ge medel till arbetsmiljöinstitutet. Systemet med regionala skyddsombud i dess nuvarande omfattning och form har ca 15 år av erfarenhet bakom sig. De regionala skyddsombudens huvuduppgift är att aktivera det lokala skyddsarbetet på arbetsställen där skyddskommitté saknas. Medel för verksamheten hämtas från arbetsgivarnas arbetarskyddsavgifter, som bygger upp arbetsmiljöfonden. Regeringen meddelar nu en ny ordning för tillsättande av regionala skyddsombud. En facklig organisation skall i fortsättningen få utse dem, utan det medgivande av yrkesinspektionen som sker i dag. Utskottet framhåller Prot. 1988/89:120 att yrkesinspektionens prövning varit mycket tidsoch resurskrävande. Ändå 24 maj 1989 sägs prövningen vara av rent formell karaktär. Vad yrkesinspektionen haft att göra har varit att konstatera att skyddskommitté saknas och att förhållandena på arbetsstället påkallat att regionalt skyddsombud utses. Förbryllande i detta sammanhang är att uppgifter om antalet arbetsställen som berörs av verksamheten varierar starkt. Skillnaden mellan yrkesinspektionens uppgifter och de fackliga organisationernas är så stor som mellan 96 000 och 164 000. Detta är inte bara förbryllande utan också intressant, eftersom det finns en koppling mellan dessa siffror och de medel som utgår ur fonden till de olika fackliga organisationerna. Nog vore det intressant att få klarhet i detta, då så stora belopp som ca 400 milj.kr. tillskjutits denna verksamhet bara under 1980-talet. Därför har vi moderater velat se en uttömmande redovisning över de gångna årens verksamhet med det system som man nu är beredd att avskaffa. Det vore värdefullt att få ett bokslut över det gamla systemet innan ett nytt oprövat system införs. Man kan emellertid också se verksamheten så, att det kan visa sig olyckligt att minska kontaktytan mellan yrkesinspektionen och det lokala skyddsarbetet — vilket nu faktiskt sker. Fru talman! Regeringen har vidare aviserat ett nytt bidragssystem, vilket utskottet tillstyrker. Därvid fördelas tillgängligt belopp mellan LO, TCO och SACO/SR med 90,5 2 resp. 8,2 70 och 1,3 26. Sammanlagt utgör dessa belopp 100 20. Men ändå skall viss andel av beloppet även fortsättningsvis kunna utgå till organisation utanför de stora huvudorganisationerna. Den föreslagna fördelningen låses i fem år framåt. Den överensstämmer inte med den fördelning som senast uppgivna ansökningar redovisar. De fackliga organisationerna har också klagat över att utbetalade medel inte räcker till. En naturlig fråga blir då om fondens intäkter i fortsättningen kommer att balansera dess utgifter. Inför den förändring som förestår anser vi moderater att förändringarna borde ha lagts på is. Dels uppges fondstyrelsen genomföra en översyn av fondens ekonomiska förvaltning för närvarande, dels hade kommissionens förutvarande ordförande nyligen ett sammanträffande med kommissionens referensgrupp. Därvid framkom en klar markering av önskvärdheten att kartlägga de psykosociala problemen på arbetsmarknaden. Kommissionens uppgift har ju också präglats av att den skall peka ut de 400 000 farligaste jobben. Om nu detta kommer att innebära en förändrad inriktning på det lokala skyddsarbetet, berörs ju också det arbete som utförs av de regionala skyddsombuden. Det torde då ha varit lämpligt att avvakta kommissionens slutrapport också i detta avseende. Har alltså fördelningen mellan organisationerna blivit den rätta mot bakgrund av de slutsatser som man kan komma att komma fram till? Det kan man näppeligen veta i dag. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! Utskottet har att behandla en proposition om tillsättandet av regionala skyddsombud och en ändring av bidragssystemet för verksamheten. Utskottet är enigt sånär som på de moderata ledamöterna. Utskottet tillstyrker regeringens förslag i dessa frågor. 105 Det finns alltså två reservationer, och de handlar om hur man framöver skall utse de regionala skyddsombuden. Hitintills har de fackliga organisationerna anmält de regionala skyddsombuden. Formellt går anmälan till yrkesinspektionen, som ser över att förfarandet har gått till på ett riktigt sätt. Det har inte någon gång hänt att yrkesinspektionen har lagt sig i vilka som väljs, utan yrkesinspektionen har följt de förslag som har kommit från organisationerna. Vi från utskottsmajoritetens sida tycker att detta är onödigt, och vi delar regeringens och arbetsgruppens uppfattning att detta behöver yrkesinspektionen inte arbeta med. Det finns brister i resurserna, och det är bättre att yrkesinspektionen använder alla sina resurser till att se över arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna och mindre till det formella arbetet. Det föreslås också att arbetsmiljökommissionen skall få ett tilläggsdirektiv för att titta på verksamheten för de regionala skyddsombuden. Detta ingår i direktiven som arbetsmiljökommissionen har fått att se över hela det lokala arbetsmiljöarbetet. Där ingår också de regionala skyddsombuden. Jag yrkar avslag på reservation 1. Mona Saint Cyr pekade på fördelningen av de ekonomiska resurserna mellan centralorganisationerna. Siffrorna som Mona Saint Cyr anmäler är riktiga. Arbetsgruppen har lagt fram detta förslag, och det har varit remissbehandlat och ligger alltså fast när riksdagen godtar det. Dessa siffror är en spegling av hur arbetsmiljön egentligen ser ut på arbetsplatserna. Det är så pass mycket svårare problem och det behövs mer för de regionala skyddsombuden att arbeta med på LO-sidan än för de andra organisationerna. Det är med all sannolikhet rätt att fördela pengarna så. Jag yrkar avslag på de båda reservationerna och bifall till hemställan i utskottsbetänkandet.
Fru talman! Jag tycker att det här har gått litet för hastigt. Den kritik som har kommit till uttryck anser jag inte har blivit uppmärksammad i det här förslaget. Enligt arbetsgruppen säger de regionala skyddsombuden att de inte hinner med vad de skall göra. Dessutom känner de sig isolerade. De har inte tid att bygga upp det lokala skyddsarbetet, som bl.a. är avsikten med deras funktion på de mindre arbetsplatserna. När man tidigare i arbetsmiljöutredningen på 70-talet diskuterade att göra den förändring som har skett, som man nu har tänkt på rätt länge, talades det om att yrkesinspektionen hade en viktig funktion både i att ge stadga åt systemet som sådant och i att utgöra en kontrollfunktion. Det är ju bidragsberättigad verksamhet, och då kanske det behövs en kontrollfunktion i sammanhanget. Om nu yrkesinspektionen kopplas bort från denna verksamhet, som tar så mycket tid och pengar och som ombuden inte hinner med, undrar jag vem som skall utföra kontrollen i fortsättningen. Skall de regionala skyddsombuden som i dag inte hinner med även sköta kontrollen? Jag kan inte se vad man vinner med denna förändring. Jag tycker att det har blivit en halvmesyr och att det verkliga problemet inte är löst.
Fru talman! De regionala skyddsombuden skall inte ta över yrkesinspek 24 maj 1989 tionens arbete. De tar över skyddsombudens och skyddskommittéernas arbete ute på arbetsplatserna. Enligt detta förslag har yrkesinspektionen sin inspekterande verksamhet lika mycket som tidigare. Det enda man inte behöver syssla med är att se över att det formellt har gått riktigt till när våra stora huvudorganisationer har nominerat folk till dessa mycket viktiga platser. Jag tycker att det är bättre att yrkesinspektionen får mer tid att åka ut och besöka arbetsplatserna och hålla kontakt med de regionala skyddsombud som är utsedda. Det ger precis det resultat som Mona Saint Cyr efterlyser.
Fru talman! Jag tycker att mycket av detta är katten på råttan, råttan på repet osv. Jag har själv som hälsoskyddsinspektör jobbat med detta skyddsarbete. Jag hade aldrig kontakt med regionala skyddsombud. De fanns aldrig någonsin till hands, medan yrkesinspektionen var en samarbetspartner. Jag tyckte att det fungerade bra. Jag tvivlar på att denna organisation är färdig att användas på ett vettigt sätt. Jag vill gärna återkomma till medlen. Skall det verkligen bli billigare att gå över till den typ av verksamhet som föreslås här? Jag kan inte se att ekvationen går ihop. Facket gör det väl inte enklare. Blir det mindre formellt när facket hanterar detta? Det blir mera jobb och dyrare, och pengarna räcker inte till. Differensen mellan arbetsställena är också intressant. Jag vet vilka svårigheterna är att träffa rätt. Men skillnaden är stor. Det kan ligga något i att organisationerna har haft intresse av att ha så många arbetsställen som möjligt att redovisa, eftersom man söker bidrag med utgångspunkt i det. Ju fler arbetsställen, ju fler regionala skyddsombud och ju mera medel behöver man givetvis. Då är det intressant hur fördelningen senare görs. Fördelningen är dessutom intressant när vi tänker på de 400 000 farligaste jobben. Om det blir ett sådant resultat i arbetsmiljökommissionen att inriktningen får ändras, har man låst upp sig på fem år med denna fördelning. Man kanske hittar på ett helt annat arbetsfält än vad man är inriktad på i dag.
Fru talman! Det är faktiskt inte alls på det sätt som Mona Saint Cyr säger. De fackliga organisationerna är vana vid detta arbete. Från allra första början av arbetsmiljöarbetet har de fackliga organisationerna drivit denna fråga så obyråkratiskt och effektivt som möjligt. Så sker också nu i fråga om de regionala skyddsombuden. Att de som är verksamma inom yrkesinspektionen skulle få mindre tid att inspektera när de slipper ägna sig åt rent formellt pappersarbete och i stället kan vara ute på fältet, där vi vill ha dem i skyddsarbetet, kan jag inte förstå. Vi är nog inte överens om detta, eftersom vi ser på det från olika utgångspunkter. Jag ser det från den fackliga utgångspunkten, från vilken arbetsmiljöarbetet är så otroligt angeläget. Inte minst på de små arbetsplatserna, där skyddskommittéer inte finns och där skyddsorganisationen är 107 sämre, behövs dessa regionala skyddsombud.
Fru talman! Då förstår jag inte varför denna förändring har genomförts just nu när det talas om fondens bekymmer med att få ekonomin att gå ihop och om de framtida utökade uppgifterna och därmed också utbetalningarna. Om man sitter i fondstyrelsen och ser över den ekonomiska förvaltningen och kommer fram till ett besked tämligen snart kunde man väl ha avvaktat den delen när det gäller ekonomin. Beträffande de 400 000 farligaste jobben kunde man ju ha avvaktat vad arbetsmiljökommissionen kommer fram till om ett år, den 1 juli 1990. Det är nämligen mycket intressant och väsentligt i detta sammanhang att ha dessa saker klara för sig när dessa beslut fattas. Jag anser inte att man är redo för besluten, det är bara detta vi har velat peka på.
Fru talman! Nu argumenterar Mona Saint Cyr för det som väldigt många av oss i kammaren i en arbetsmiljödebatt varnade för, att det tillsatta viktiga organet, arbetsmiljökommissionen, inte fick bli en broms på det reguljära arbetsmiljöarbetet. Skall vi hela tiden avvakta med konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön till dess att arbetsmiljökommissionen är färdig med sitt arbete, har dessa farhågor besannats. Det anser vi är fel. Detta arbete måste fortgå. Arbetsmiljökommissionen skall föra fram idéer om förändringar. Då ges det tillfälle att återkomma till detta i debatten. Det är möjligt att vi är för sent ute med denna förändring, men i så fall finns det så mycket större anledning att göra det nu. De fackliga organisationerna har mycket länge krävt denna förändring när det gäller tillsättandet av regionala skyddsombud.
Fru talman! Kjell Nilsson hänvisade själv nyss till att arbetsmiljökommissionen skulle se över det lokala skyddsarbetet. Och i detta bör då de regionala skyddsombudens funktion ingå. I och med detta bör det faktiskt vara intressant att få veta vad den kommer fram till. Om deras funktion inte skall ses över, får man intrycket av att det här bara var en liten publicitetsfråga.
Fru talman! Detta är mitt sista inlägg. Det sista som Mona Saint Cyr kommenterade sade jag med anledning av att Mona Saint Cyr ville ha ett tilläggsdirektiv. Men detta ingår redan i direktiven. Då finns det ingen anledning att skriva samma sak en gång till. De som sitter i arbetsmiljökommissionen fattar säkert de givna direktiven på ett riktigt sätt.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas två olika propositioner. För det första 131, som ger miljöoch hälsoskyddsnämnderna möjlighet att offentliggöra uppgifter de fått tillgång till som tillsynsmyndighet. Det måste då gälla uppgifter som rör människors hälsa, miljö eller — som det sägs — redlighet i handeln och som är av allmänt intresse. Aktuella exempel är miljöfarliga utsläpp eller dålig livsmedelshygien. Det är bra att människor i fortsättningen skall kunna få veta om livsmedel har dålig kvalitet, om någon slarvar med datummärkningen eller om leksaker är farliga. Men lagar och bestämmelser måste vara så utformade att människor klart kan förutse och förstå konsekvenserna av sina handlingar. Detta kriterium uppfyller inte den föreslagna utformningen av bestämmelsen i 8 kap. 7 § sekretesslagen. Flera remissinstanser har också påpekat att den föreslagna regeln är klart otillfredsställande. Vi menar att rättssäkerheten i vårt samhälle skall innebära att gällande lagregler har en sådan fasthet och klarhet att det inte råder något tvivel om vad konsekvenserna blir om man som medborgare handlar på det ena eller andra sättet. Det skall också klart gå att känna till var gränsen går mellan tillåtet och förbjudet. I det här fallet har många remissinstanser pekat på att det inte går att förutse vad en sekretessprövning kommer att leda till. Med den utformning bestämmelsen nu fått överlämnas det åt den handläggande myndigheten att avgöra vad som är allmänintresse eller inte. Folkpartiet anser att man måste precisera förutsättningarna för att lämna ut sekretesskyddade uppgifter. Detta är särskilt viktigt i de fall då det gäller uppgifter som inte innebär att företaget gjort något fel eller överträtt någon gällande bestämmelse. Att fritt överlämna till en enskild tjänsteman att göra intresseavvägningen mellan allmänintresset och företagets önskan att behålla sekretess för affärshemligheter är otillfredsställande — detta särskilt som reglerna för att erhålla skadestånd när tjänstemannen gjort en felbedömning är mycket små. Med tanke på de värden som står på spel måste det framgå av lagtexten att offentliggöranden skall förbehållas situationer där bristerna är av allvarlig art, avser aktuella uppgifter och allmänt avser uppenbara missförhållanden.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 Vi biträder propositionens förslag om utvidgad sekretess gentemot vårdnadshavaren om det finns anledning att anta att barnet skulle lida betydande men om uppgiften lämnades ut till denne. 109 I vår motion har vi dock gjort vissa förbehåll. Den föreslagna lagändringen får inte tas till intäkt för att undanhålla föräldrarna väsentlig information om sina barn och därigenom göra det svårare för dem att fungera som fostrare och föräldrar. Redan i dag råder det många missuppfattningar om hur gällande sekretessregler skall tillämpas, och det är därför oerhört viktigt att den personal som nu skall tillämpa de nya reglerna får ordentlig utbildning, t.ex. i form av fallbeskrivningar och allmänna riktlinjer. Detta är en komplicerad lagstiftning vars konsekvenser inte helt kan överblickas. Redan när sekretesslagen antogs 1979/80 skrev konstitutionsutskottet i sitt betänkande att det är nödvändigt att man från statsmakternas sida uppmärksamt följer rättsutvecklingen. Vi anser att de signaler som kommit klart visar behovet av den utbildning som vi har förespråkat. Vi menar därför att utskottet hade bort göra ett klart tillkännagivande om kravet på utbildning. Detta krav har vi framfört i reservation 2, som jag yrkar bifall till och till vilken också centerpartiet och miljöpartiet anslutit sig.

Fru talman! När vi behandlar sekretessfrågor här i riksdagen, gör vi det oftast med utgångspunkt i framställningar om utökat sekretesskydd i en eller annan form. Somliga bifalls, somliga avslås, men oftast handlar det om att vidga det sekretessbelagda området. Eftersom det är min och konstitutionsutskottets, och förhoppningsvis hela riksdagens, utgångspunkt att myndigheternas information och verksamhet skall vara offentliga i största möjliga utsträckning, kan jag uttrycka min glädje över att vi i dag åtminstone i ett fall behandlar en inskränkning av det sekretesskyddade området. Det handlar här alltså om sekretesskyddet för uppgifter i tillsynsärenden, som Ylva Annerstedt kort och korrekt redogjorde för i sitt inlägg. Jag skall därför inte upprepa det. Ylva Annerstedt talade också om de svårigheter som denna lagstiftning kan medföra. Jag kan instämma i det Ylva Annerstedt sade. Det är ingen enkel lagstiftning att tillämpa omedelbart. Jag kan väl påstå att ingen sekretesslagstiftning är enkel. Det finns detaljer som man näppeligen kan fästa på papperet i en lagtext. Praxis i detta ärende, som i många andra ärenden som vi fattar beslut om här i riksdagen, får visa sig allteftersom rättstillämpningen har fortgått. Det är självklart att man måste följa upp en sådan här lagstiftning fortsättningsvis. Att Ylva Annerstedt och folkpartisterna är upprörda över att enskilda tjänstemän skall göra avvägningen har jag svårt att förstå. Det är precis vad som gäller hela det övriga sekretessområdet, kanske i första hand myndigheternas förhållanden gentemot enskilda. Om det inte upprör folkpartiet vet jag inte varför detta skulle göra det. Jag kan också nämna att möjligheterna till skadestånd, som Ylva Annerstedt var inne på, är föremål för översyn just nu. Jag yrkar, fru talman, avslag på reservation 1. Jag vill även nämna något om de andra punkter som betänkandet innehåller om utökning av det sekretesskyddade området, nämligen sekretessen för utgifter i ärenden hos statens nämnd för internationella adoptioner. Alla ärenden som handlar om internationella adoptioner kommer numera att sekretessbeläggas. Det innebär att meddelarfriheten begränsas. Detsamma gäller ärenden hos brottsskadenämnden, där det egentligen är konstigt att sekretesskyddet inte har införts tidigare. Jag vet att man ordnat — Prot. 1988/89:120 det i praktiken på annat sätt, men i dag kommer vi alltså att fatta beslut om att 24 maj 1989 man skall skydda de integritetskänsliga uppgifterna på detta område. Det ligger helt i linje med det intresse som fokuserats på brottsoffrens utsatta SEE G ställning under den senaste tiden. Det gäller dock självfallet inte brottsskade PEUier tullsynsären: en m.m. Slutligen handlar betänkandet om sekretesskyddet för barn i förhållande till vårdnadshavaren, som också Ylva Annerstedt nämnde. Det är naturligtvis här fråga om svåra avvägningar. Vi har i utskottet haft motioner att behandla där man uttrycker oro för att föräldrar inte får reda på tillräckligt mycket om sina barn. Vi har också behandlat motioner som går i motsatt riktning, där man sagt att man måste skydda barn bättre. Det finns skäl att beakta båda uppfattningarna. Jag tycker att man i propositionen kommit fram till ett resonemang med en vettig avvägning, som också utskottet är helt överens om. Det krävs att det skall vara ett betydligt men för barn för att man inte skall lämna ut uppgifter. Jag tror det är riktigt. Man kunde naturligtvis tänka sig att vi skulle ha ett starkare skydd för barnen, s.k. förtroendesekretess. Av två skäl är det inte lämpligt. För det första kan man inte helt och hållet skydda barn från obehagliga situationer. En obehaglig situation kan vara nödvändig för att man skall kunna komma till rätta med problemen på områden som det här gäller. För det andra måste det slutligen vara myndigheterna som tar ansvaret. Det kan inte vara så att ansvaret ligger på barnet eller den unge, utan de skall kunna lämna sina uppgifter i förtroende för att de inte skall föras vidare. Myndigheterna, alltså vuxna människor, måste ta det ansvaret. Folkpartiet instämde härvidlag, fastän man redovisade en avvikande mening till socialutskottets yttrande. Det finns en litet konstig reservation från folkpartiet, centern och miljöpartiet i denna fråga om att man skall informera bättre på den här punkten. Jag kan självfallet hålla med om att det finns intresse för utökad information, men jag kan inte låta bli att undra vad man vill att regeringen skall göra. Det pågår i dag inom socialstyrelsen, som är det centrala organet på detta område, ett arbete med att utforma nya allmänna råd kring sekretesslagen. Det kommer att ta tid, säger man från socialstyrelsen, men arbetet är påbörjat. Jag vet inte på vilket sätt man ytterligare skulle kunna påskynda, eftersom arbetet redan har påbörjats. Jag kan vidare nämna att Kommunförbundet kontinuerligt har utbildning på sekretessområdet för tjänstemän som handlägger dessa frågor. Vi var egentligen eniga i utskottet när vi behandlade den här frågan. Av någon anledning såg väl folkpartiet behov av att markera sin mening. Av vad jag har sagt, fru talman, hoppas jag framgår att jag yrkar avslag på reservation 2 och således bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Ulla Pettersson ville göra gällande att vi skulle vara upprörda över att enskilda tjänstemän skulle fatta avgörandet när det gäller hemliga uppgifter som man fått vid sin myndighetsutövning. Det är dock inte detta som vi kritiserar, utan vi kritiserar att dessa tjänstemän har så luddiga föreskrifter att följa. Vi menar att det är öppet för godtycklighet och olika 111 behandling i olika delar av landet, om regler och bestämmelser inte är klara och entydiga. Vi tycker att man borde kunna precisera att t.ex. de brister som man har fått reda på är av allvarlig art, att det rör aktuella förhållanden och inte någonting som har hänt för 10—15 år sedan, vilket vi har exempel på i debatter. Vi tycker också att det klart skall sägas ut att det skall vara fråga om uppenbara missförhållanden. Det är alltså detta som vi vänder oss emot, och det är därför som vi har reserverat oss mot det som utskottet föreslår. Vi är inte emot att enskilda tjänstemän fäller avgörandet. Det är, precis som Ulla Pettersson sade, förhållandet i alla andra sammanhang när det gäller myndigheters förhållanden till de enskilda medborgarna. Det är bra att den här lagen har kommit till och att människor nu skall kunna få reda på när företag missköter sig i miljöhänseende, när det gäller födoämnen som hotar människors hälsa osv. Men de som skall fatta avgörandet måste ha klara regler att hålla sig till. Detta framhåller vi i vår reservation. När det sedan gäller sekretesskyddet för barn gentemot vårdnadshavaren är vi, precis som Ulla Pettersson sade, eniga. Det är en bra regel som nu kommer till.

Vi tycker, och det är precis vad man gav uttryck för när sekretesslagstiftningen kom till, att det är viktigt att följa upp detta och att rätta till förhållandena när saker och ting inte har fungerat. Detta område är ett av de områden — det har vi fått klara indikationer på — där det finns brister i tillämpningen av lagen. Därför finns det all anledning att forcera arbetet med den utbildning som de människor behöver som har att tillämpa lagen — allra helst som det nu kommer nya och utvidgade sekretessregler.
Fru talman! Vad som skall till för att en folkpartist skall bli upprörd kan väl inte jag avgöra. I den motion som Ylva Annerstedt också yrkar bifall till står det: ”Att fritt överlämna till en enskild tjänsteman att göra intresseavvägningen mellan allmänintresset och företagets önskan att behålla sekretess för affärshemligheter är otillfredsställande — — — .” Jag tycker att folkpartiet har en något märklig inställning i denna fråga. Man säger ju att man tycker att det är bra med den här lagstiftningen. Ändå yrkar man avslag. Det hade väl varit logiskt — om man nu verkligen har den uppfattning som Ylva Annerstedt ger uttryck för — att ansluta sig till övriga partier i utskottet som säger ja till denna lagstiftning för att sedan i t.ex. en motion eller ett särskilt yttrande återkomma med krav på preciseringar. Att man i dag yrkar avslag kan jag bara tolka på det sättet att man faktiskt inte vill ha den här lagstiftningen — i alla fall inte just nu. Ylva Annerstedt nämnde remissinstanserna. Dessa är i huvudsak positiva. Det gäller även justitiekanslern, justitieombudsmannen och Köpmannaförbundet. Beträffande farten på och riktlinjerna för arbetet med utbildningen vad avser sekretesslagen upprepar jag vad jag tidigare har sagt, nämligen att detta arbete är i gång. Jag vet inte vad man egentligen skulle kunna åstadkomma om arbetet bedrevs i andra former. Jag tycker nog, Ylva Annerstedt, att folkpartiet här slår in tämligen öppna dörrar. Jag tänker då på folkpartiets okynnesreservation i detta sammanhang. Men naturligtvis har de enskilda kommunerna ute i landet ett stort ansvar för att deras personal får den utbildning som behövs. Det är emellertid inte en fråga som riksdagen skall ta ställning till.
Fru talman! Det är mycket riktigt att vi har sagt att det är otillfredsställande att enskilda tjänstemän har att tillämpa en lagstiftning som inte är klart preciserad. Det gäller i alla sammanhang. Alla som har att tillämpa lagstiftningen skall veta precis var gränsen går för vad som är tillåtet resp. otillåtet. Den utformning som lagstiftningen nu har fått innebär att man ger utrymme för godtycklighet. I olika delar av landet kan vitt skilda bedömningar göras — det beror ju på vilka olika erfarenheter man har. Anledningen till olikheterna är att man inte kan utläsa klart och entydigt vilka konsekvenser lagen kan få eller var gränsen för vad som är tillåtet resp. otillåtet dras. Det är detta som vi vänder oss emot. Vi vill alltså inte ha lagstiftningen såsom denna nu är utformad. Vi tycker inte att det är bra att först yrka bifall till ett förslag till en dålig lagstiftning för att sedan motionsvägen försöka få en ändring till stånd. Då är det mera logiskt att redan från början säga nej till en lagstiftning vars utformning vi inte tycker är korrekt och som inte uppfyller de krav som kan ställas i ett rättssamhälle.
Fru talman! Ylva Annerstedt säger att man skall veta precis var gränsen går för vad som är tillåtet resp. otillåtet när det gäller att tillämpa lagen och att lagen skall tillämpas exakt lika runt om i landet. Ge exempel, Ylva Annerstedt, på en lagstiftning som varenda tjänsteman runt om i landet exakt känner till och som medger att alla gör samma bedömning! Det finns olika domstolar — exempelvis förvaltningsdomstolar — i landets alla delar bl.a. för att vi skall få en gemensam rättstillämpning. Så måste det vara. Sedan kommer man så småningom fram till en praxis. En sådan kan inte noteras i exakt det ögonblick då beslut om denna lagstiftning klubbas här i riksdagen. Att folkpartiet inte vill ha den här lagstiftningen har framgått med all önskvärd tydlighet. Man vill alltså inte att det skall finnas möjligheter att få reda på exempelvis vilka restauranger eller mjukglassförsäljare som gör vad som åläggs dem. Man skall alltså inte kunna välja bostadsort eller fritidsort med tanke på vilka utsläpp som finns i miljön runt omkring. Men då vill jag säga att det inte behöver röra sig om några olagligheter. Det kan ju vara ett klart allmänintresse att veta hur det förhåller sig.
Fru talman! Anledningen till vår reservation är självfallet att vi vill minimera det utrymme för godtycke som finns inom all lagstiftning — Ulla Pettersson berörde också detta — innan en klar praxis har utkristalliserats. Vi säger därför att om man inte kan precisera sig mera än som är fallet när det gäller utformningen av denna lagstiftning, får vi vänta med ett beslut till dess att det är helt klart att det går att åstadkomma en precisering. Det handlar ju om många människors möjligheter att försörja sig och om dessa många människors möjligheter att verka i samhället. Att utsätta människorna för en lagstiftning som medger ett mycket stort utrymme för godtycke anser vi inte vara riktigt. Därför har vi reserverat oss.
Fru talman! Jag vill bara säga att jag tycker att det är väldigt bra att ni i folkpartiet inte har större inflytande i den här församlingen än ni har. Om folkpartiet hade haft det, skulle ju — som Ylva Annerstedt själv säger — den här lagstiftningen ha fått bero.
Fru talman! Säkerhetspolisen i vårt land har mycket viktiga uppgifter. Säkerhetspolisen skall bekämpa brott mot rikets säkerhet. Säkerhetspolisen skall vara en trygghetsfaktor för den svenska nationen. Säkerhetspolisen — som allmänt förkortas säpo — skall ägna sig åt terrorismbekämpning, åtgärder mot subversiv verksamhet och säkerhetsskydd. Det råder en bred enighet om detta i vårt land. Det finns inte någon i riksdagen som yrkar på att denna rikets säkerhetstjänst skall upphöra. Vi moderater har tre reservationer fogade till det betänkande som nu behandlas. Vi vill att säkerhetspolisens organisation och verksamhet skall bli ännu bättre än vad propositionen och utskottets majoritetsförslag kan bidra till. Bl.a. vill vi förbättra den parlamentariska insynen i säpos verksamhet. Det handlar alltså om justitieutskottets betänkande JuU21. Vi moderater i utskottet står för reservationerna 2, 4 och 6. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till dessa reservationer. Enligt reservation 2 på s. 16 i betänkandet går vi emot propositionens och utskottsmajoritetens förslag om en höjning av tjänstenivån för säkerhetspolischefen. Säpochefen skall enligt förslaget vara en befattningshavare på verkschefsnivå. Man uttrycker sig också så, att vederbörande skall sökas i kretsen av personer med verkschefskompetens, ja, t.o.m. med generaldirek = Prot. 1988/89:120 törskompetens — i och för sig är det samma sak. 24 maj 1989 En tid skymtade också i tidningar uppgifter om att en utredare på området ansåg att säpochefen skulle sökas bland statssekreterarkandidater eller likställda. Då var man definitivt — åtminstone om tanken var rätt återgiven — inne på en politisering av säpo. Dess bättre, fru talman, skymtar vi ingenting av sådana funderingar i regeringens proposition. Säkerhetstjänsten skall som hittills vara en avdelning i rikspolisstyrelsen. Säpochefen skall vara avdelningens chef. Det anser vi moderater vara riktigt. Men förslaget om kompetenshöjningsnivå för säpochefen har föranlett kritiska varningar från remissinstanser som Stockholms tingsrätt och Helsingsborgs tingsrätt. Den senare varnar för dubbelkommando inom rikspolisstyrelsens ledning. Den nyutnämnde säpochefen Mats Börjesson är sedan många år generaldirektör. Jag passar på tillfället, fru talman, att lyckönska Mats Börjesson i hans nya befattning. Det är ett oerhört viktigt arbete som han går in i. Och jag tror att Mats Börjesson kommer att vara en förträfflig företrädare för säpo, en mycket kompetent person på denna utsatta befattning. Han kommer att vara en lika föredömlig och lysande företrädare för säpo som han har varit för generaldirektörskåren. Vår reservationstext och vår uppfattning — jag har här återgivit huvuddragen — har självfallet ingenting med Mats Börjessons person att göra. Vi bara konstaterar att risker för dubbelkommando och oklarheter beträffande kompetensfördelningen inom rikspolisstyrelsen kommer att finnas med den föreslagna nyordningen. Därför anser vi, liksom flera remissinstanser, att vi skall akta oss för sådana förändringar som gör att säpo kan bli ”en stat i staten”. Den risken ökar, menar flera remissinstanser, när chefens tjänsteställning höjs såsom nu föreslås. Vi moderater föreslår alltså ett bibehållande av nuvarande ordning. Reservation 4, på s. 17 i betänkandet, har fått rubriken Granskningskansli. Vi moderater skriver där om den föreslagna uppgiften för rikspolisstyrelsen att fördjupa insynen i säpoverksamheten. Den kan enkelt beskrivas som en granskningsuppgift. Det är bra, säger vi, att de parlamentariskt tillsatta ledamöterna i rikspolisstyrelsen får denna uppgift. Men då måste de också få resurser för granskningsarbetet — det kommer att kräva en hel del. Vi ser det som nödvändigt att upprätta ett kansli med kompetent personal, hämtad utanför polisväsendet. I samma reservation väcker vi tanken på ett särskilt parlamentariskt utskott för behandling av rikspolisstyrelsens nya insynsfrågor. I reservation 6 tar vi upp den omdebatterade frågan om s.k. informella kontakter mellan å ena sidan regeringskansliet och andra myndigheter och å andra sidan polisen, däribland säpo. Vi vill att sådana informella kontakter inte skall förekomma, åtminstone inte i princip. Vår reservation inleds med ett längre citat från riksåklagaren, hämtat ur remissvaret från RÅ-myndigheten. Ebbe Carlsson-affären nämns inte i propositionen. Jag kan inte erinra mig att den nämndes i utskottets diskussion heller. Men alla minns vi avslöjanden 115 Prot. 1988/89:120 om hur ordergivning till säpofolk skedde ”vid sidan om”. Så får det naturligtvis inte vara. I konstitutionsutskottet har man reagerat, och i vår moderata reservation återger vi en liten del av vad vi skriver i vår moderata kommittémotion, nr Ju8. I propositionen framhålls att statsmakternas styrning av säkerhetspolisen måste ske på ett sätt som inte kommer i konflikt med de grundlagsfästa principerna om myndigheternas självständighet. Vi moderater delar givetvis denna uppfattning.

I nämnda proposition gjordes gällande att det inte fanns några hinder för ”informella kontakter” mellan regeringen och myndigheter ens då det var fråga om myndighetsutövning mot enskild enligt regeringsformen 11 kap. 7 8. Från bl.a. moderat sida reagerade vi mot att för utomstående okända kontakter mellan tjänstemän skulle få bilda grund för beslut i regeringen underlydande myndigheter. Detta har vi satt på pränt i konstitutionsutskottets betänkande 1986/87:29, reservation 4. Säpokommittén gjorde gällande att det är nödvändigt att regeringen informeras även om aktuella ärenden hos säkerhetspolisen och att det ofta finns ett behov av ”dubbelriktad information mellan regering och myndigheter”. Vidare anförde kommittén: ”Information av detta slag bör lämnas av statsråd eller tjänstemän i regeringskansliet allt efter omständigheterna. Något formligt regeringsbeslut torde inte erfordras även om informationen innebär att ett statsråd gör ett policybetonat uttalande på regeringens vägnar.” Ett flertal remissinstanser har reagerat på kommitténs resonemang. Riksåklagaren har bl.a. anfört att regeringen enligt hans mening inte utan starka skäl bör ge riktlinjer i enskilda ärenden, om inte rikspolisstyrelsen har hänskjutit frågan till regeringen. Jag kan, fru talman, inte nu gå vidare i den här mycket intressanta texten.

Någon sådan form av informell styrning från regeringens sida i säkerhetspolisens löpande verksamhet bör i princip inte äga rum.” Det är alltså ett förslag från oss moderater, och det föreligger i reservation 6. Fru talman! Jag har framhållit säkerhetspolisens betydelse. Det är angeläget — ytterst angeläget — att säpo har stort förtroende hos allmänheten, likaså stort förtroende hos myndigheter och bland beslutsfattare, bl.a. riksdagen. Ebbe Carlsson-affären har inte bekommit säkerhetspolisen väl. Men det var inte de många säpoanställdas fel. De gör ett gott arbete — och, som jag tidigare framhållit, ett mycket viktigt arbete. Nu gäller det att åstadkomma en ny era hos och för säpo. Vi moderater lyckönskar säpo till återuppbyggnaden av en god image — och återställt förtroende.

Fru talman! Jag skall försöka hålla mitt anförande före middagsuppehållet. Som vi skriver i den motion som har behandlats i detta betänkande, är det av stor betydelse för vårt lands säkerhet att vi har en effektiv och omdömesgill säkerhetstjänst. Det är även av stor betydelse för tilltron till säkerhetstjänsten att riktlinjerna för dess arbete och insynen i arbetet sker under demokratiska former. Förslag om förbättringar i den riktningen har lagts, som vi nu skall besluta om. Jag vill med anledning av det förslaget och med anledning av våra reservationer till samma betänkande rikta en uppmaning till riksdagens ledamöter, såväl till socialdemokraterna som till de borgerliga partierna: Partipolitisera inte säpo! Det är inte bra för vår demokrati, och det är inte heller bra för tilltron till säpo. För det faktum att två av riksdagens sex partier ställs utanför det demokratiska och parlamentariska arbetet angående landets säkerhetstjänst är egentligen mycket förvånande. För hur kan någon uppfatta det som demokratiskt att ca 600 000 medborgare och väljare inte får den representation som de har rätt att förvänta sig? En opinion på mellan 10 och 12 90 diskrimineras. Detta, fru talman, kan vi inte tolka på annat sätt än att det handlar om att just partipolitisera en fråga som verkligen inte lämpar sig för partipolitik av det här slaget. Eller har det kanske att göra med att åsiktsregistreringen trots allt skall fortgå, och då kanske även omfatta betydande folkopinioner? Om förslagen i det betänkande som vi nu debatterar går igenom på alla punkter, är det ett nederlag för demokratin och mycket negativt för tilltron till landets säkerhetstjänst. Göthe Knutson uttalade att moderaterna hade haft vissa farhågor för att det kunde bli fråga om en partipolitisering av säpo med utnämnandet av en ny chef. Men detta faktum, fru talman, anser vi i allra högsta grad är att partipolitisera säpo. Säkerhetstjänsten måste med nödvändighet arbeta hemligt, men det är då också nödvändigt att se till att säkerhetstjänsten inte utvecklas till en stat i staten. Det är en verklighet som vi kan se i så många andra länder, där säkerhetstjänsten blivit det maktorgan som styr över alla andra mer eller mindre demokratiskt valda organ i landet. Det är inte enbart tillsättandet av chefstjänsten som innebär en risk för att säpo blir som en stat i staten, utan i ännu högre grad beror detta på hur insynen i säpo organiseras. En omfattande demokratisk och parlamentarisk insyn i verksamheten är därför nödvändig. Bristerna i detta hänseende är i dag stora. Säpokommitténs och regeringens slutsats, att insynen fungerar väl genom den parlamentariska representation vi har, saknar grund. Det har visat sig att parlamentarikerna inte har kunnat vare sig ingripa, förhindra eller påverka de missförhållanden som nu och då kommit till offentlighetens kännedom. Det finns därför all anledning att förstärka den parlamentariska representationen och att ge alla de i riksdagen företrädda partierna representation även i rikspolisstyrelsen. I det sammanhanget bör även rikspolisstyrelsens befogenheter stärkas. Men detta, fru talman, är inte tillräckligt. Vi föreslår en särskild nämnd, även den med företrädare för riksdagens alla partier. Denna nämnd bör ges Prot. 1988/89:120 vittgående insyn i och möjligheter till en viss kontroll av säkerhetspolisens arbete. Nämndens verksamhet bör därför inte inskränkas till ett sammanträde i månaden, utan den bör kontinuerligt följa och granska säkerhetspolisens verksamhet. Det har i dagarna utnämnts en ny chef för säpo, och han har uttalat att det för honom är en central uppgift att återställa förtroendet för säpo efter alla skandalaffärer. Vi hoppas att Mats Börjesson är beredd att medverka till en demokratisk utvärdering av säpo. Vi har stort förtroende för Mats Börjesson. Han har gjort ett gott intryck genom sina tidigare uppdrag. Vi har därför även förväntningar på att han har integritet och ett demokratiskt sinnelag även i sitt arbete med denna uttalat centrala arbetsuppgift. Vi önskar honom framgång i hans nya arbete med att leda landets säkerhetspolis. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 5.

Fru talman! Jag förutsätter att jag även i den nu uppkomna situationen skall börja mitt anförande så. Välkommen i den här stolen! När jag häromdagen stod i denna talarstol sade jag att jag tyckte att jag hade vant mig och att det var ganska mysigt att stå här. Men i vissa sammanhang är det inte så. Detta är ett sådant tillfälle. När jag började jobba med politik över huvud taget, hade jag stort intresse för demokratifrågor och rättssäkerhet. Den fråga vi nu behandlar tycker jag i allra högsta grad rör demokratin. Jag har läst detta betänkande och även läst regeringens proposition ganska noga. Gång på gång återkommer orden: ”Den parlamentariska insynen skall förbättras när det gäller säpo.” I motsats till detta sägs att vissa partier inte skall ha denna parlamentariska insyn. Jag reagerar när man kallar detta för parlamentarisk insyn. Parlamentarisk insyn innebär för mig att hela parlamentet och alla de grupper av människor som parlamentarikerna företräder skall vara delaktiga i insynen. Så är det inte i detta fall. Detta kommer igen på ett antal ställen. Det sägs två gånger på s. 6, och i betänkandet finns t.o.m. rubriken Parlamentarisk insyn. Jag kan möjligen kalla det för partiinsyn, men inte för parlamentarisk insyn. Vad som intresserar mig mycket i sammanhanget är naturligtvis varför man i en så viktig fråga som riktlinjer för säpo och den löpande tillsynen av Prot. 1988/89:120 säpo utesluter ett par av partierna i riksdagen. Det här problemet kan komma 24 maj 1989 att öka. Vi kan ju få fler småpartier, om det nu är storleken det hänger på. Jag funderade ett tag på om det var det förhållandet att vi är nya som gör att vi utesluts från denna insyn. Nej, vpk har ju varit med så länge att den förklaringen är utesluten. Är vi då säkerhetsrisker? Jag tror inte det. Vi är lika intresserade av och känner lika mycket för Sveriges säkerhet och Sveriges förhållningssätt till terroristorganisationer osv. som andra partier. Beror det då på vem man representerar? Ja, jag vet inte. Vi känner det så i miljöpartiet, att vi står för förbättrade överlevnadsmöjligheter för människorna. Jag vet inte om det är detta som hindrar att vi får insyn. I så fall undrar man vad motsatsen skulle vara. Vi har anslutit oss till tre reservationer till detta betänkande, nämligen reservationerna 1, 3 och 5. I samtliga dessa reservationer behandlas den frågan jag här berört. Herr talman! Jag yrkar bifall till dessa reservationer, och jag vore tacksam om jag från kolleger från andra partier kunde få ett svar på mina frågor om orsak och verkan i detta fall.

Herr talman! Vi har i Sverige, precis som i de flesta andra länder, en särskild polisverksamhet vars syfte är att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet. För att värna vårt oberoende, våra säkerhetspolitiska intressen och vårt demokratiska statsskick behövs en sådan polisverksamhet. Det är nödvändigt att vi har en effektiv säkerhetspolis för att motverka infiltration, främja säkerhetsskyddet i övrigt, bedriva kontraspionage, motverka terrorism och andra yttre och inre hot mot vårt land. Debatten om säkerhetspolisen har stundtals varit intensiv. Inte sällan har säkerhetspolisen blivit utsatt för hård kritik och beskyllts för både ineffektivitet och bristande objektivitet. Detta är i mångt och mycket en följd av den mycket stränga sekretess som omgärdar säkerhetspolisen och som gjort det svårt för allmänheten att få en nyanserad och riktig bild av verksamheten. Sekretessen är naturligtvis nödvändig, men den gör samtidigt att förutsättningarna för en allmän debatt om säkerhetspolisen är annorlunda än för annan myndighetsverksamhet, och den skapar också en grund för misstänksamhet och kritik. Jag vill som en motbild hävda att vi i dag har en till stora delar effektiv säkerhetspolis när det gäller så viktiga och svåra uppgifter som att bedriva kontraspionage och bekämpa terrorism. Med detta har jag inte sagt att allt är bra. Det har begåtts fel och misstag. Det finns anledning att på en rad punkter genomföra förändringar och förbättringar, framför allt att säkra att säkerhetspolisen är underställd demokratisk kontroll. Just det förhållandet att säkerhetspolisens verksamhet bedrivs under sträng sekretess gör det särskilt viktigt att säkerhetspolisen står under 119 demokratisk kontroll och att dess verksamhet regelbundet blir föremål för granskning och översyn. Regeringens proposition grundas på säpokommitténs första betänkande, som handlar om säkerhetspolisens inriktning och organisation. Säpokommitténs förslag var enhälligt och remissutfallet positivt, och nu behandlas ett utskottsbetänkande som i stort sett bygger på en bred parlamentarisk majoritet. Detta måste hälsas med stor tillfredsställelse. Säkerhetspolisen och grunderna för denna är nämligen inte särskilt väl lämpade för politiska stridigheter. Utskottet tillstyrker regeringens förslag i fråga om säkerhetspolisens organisatoriska hemvist, arbetsuppgifter och organisation. Den största förändringen på detta område är att livvaktsverksamheten samordnas under säkerhetspolisen. Det innebär ett överförande av den livvaktsverksamhet som funnits vid Stockholmspolisen och en samordning med terroristbekämpningen. På så sätt skapas förutsättningar för en väl fungerande livvaktsverksamhet, vilket vi är i stort behov av. För att statsmakterna skall få ett fastare grepp över säkerhetspolisen föreslås att regeringen årligen i samband med regleringsbrevet utfärdar närmare riktlinjer för säkerhetspolisens verksamhet. Dessa riktlinjer skall utfärdas efter samråd med partiledarna för de partier som är företrädda i utrikesnämnden. Utskottet tillstyrker det här förslaget men gör det tillägget, att regeringen i anslutning till budgetpropositionen bör redovisa riktlinjerna i huvuddrag i mer övergripande frågor. På så sätt får justitieutskottet och kammaren möjligheter att en gång om året mer noggrant debattera inriktningen av säkerhetspolisens verksamhet. Utskottet gör ett tillkännagivande på denna punkt. Säkerhetspolisen skall i fortsättningen ledas av en säkerhetspolischef, som rekryteras bland personer som kan komma i fråga för verkschefsbefattningar. Det innebär en höjning av kompetensnivån och möjligheter att till säpochef utse en person med bred erfarenhet av samhällsfrågor och yrkesliv. På den här punkten har moderaterna reserverat sig i utskottet. Jag har svårt att hänga med i moderaternas resonemang. Vad är det för fel på att höja kompetenskraven och ställa krav på bredare erfarenhet och yrkesverksamhet än enbart polischefskompetens? Ni säger att risken för att säpo blir en stat i staten ökar med en sådan konstruktion. Jag delar definitivt inte den uppfattningen. Om man rekryterar en säpochef med en bredare erfarenhet från samhällslivet och med högre kompetens, då minskar ju riskerna för en utveckling i den riktning som ni befarar. Regeringen har vid sitt val nyligen av ny säpochef utgått från de högre kompetenskraven. Det är utomordentligt glädjande att regeringen rekryterat en ny säpochef, Mats Börjesson, med bred samhällserfarenhet och omvittnat stor integritet. I likhet med andra talare vill jag önska Mats Börjesson lycka till med hans mycket viktiga uppgift. En central punkt i regeringens proposition är förslaget om en stärkt parlamentarisk kontroll över säkerhetspolisen. Rikspolisstyrelsens styrelse skall få som särskild uppgift att följa tillämpningen av regeringens årliga riktlinjer och för regeringen redovisa sin bedömning. Detta ställer krav på att rikspolisstyrelsen gör en mer systematisk granskning av säkerhetspolisen än för närvarande. I detta sammanhang vill jag tillägga, bl.a. med anledning av reservation 4 Prot. 1988/89:120 från moderaterna och reservation 5 från vpk och miljöpartiet, att frågan om 24 maj 1989 den parlamentariska kontrollen kommer att bli föremål för fortsatta överväganden i säpokommittén i samband med översynen av personalkontrollen. I propositionen behandlas också frågor om rekrytering, utbildning och personalrörlighet. Utskottet ställer sig här bakom regeringens förslag. Med anledning av två motioner i vilka man tar sikte på en förstärkning av den utrikespolitiska kompetensen gör utskottet ett tillkännagivande. Säkerhetspolitiska och utrikespolitiska frågeställningar är bland de viktigaste inslagen i säkerhetstjänstens arbete. Det är därför av stor betydelse att aktuella kunskaper på detta område finns på skilda nivåer inom säkerhetstjänsten. Enligt utskottet finns det anledning att överväga en ordning med en fast etablerad organisation med tjänstemän från utrikesdepartementet, som ställs till säkerhetstjänstens förfogande för tjänstgöring på skilda nivåer inom organisationen. Herr talman!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

Herr talman! Vad är det som gör det så nödvändigt och trovärdigt med denna koppling till utrikesnämnden? Vad är det som gör den kopplingen så lämplig, som utskottet uttrycker det? Lars-Erik Lövdén talade mycket om sekretess. Jag ställer frågan: Är det utskottsledamöternas i denna kammare uppfattning att vpk och miljöpartiet inte kan hålla på sekretessen i fråga om just sekretessbelagda handlingar eller uppgifter? Det vore, herr talman, intressant att få detta bekräftat eller dementerat här och nu. Min och många andras uppfattning är nog att det är just säpo som har läckt på ett strategiskt sätt i lämpliga situationer och portioner. Det beror dock inte bara på den dåliga sekretessen att säpo har framstått som ineffektiv. Brister, som att telefonsamtal som bandats inte har blivit utskrivna liksom att avlyssnandet av en mängd uppgifter om personer och organisationer inte har översatts eftersom tolk inte funnits tillgänglig, kan man kanske rätta till med en bättre organisation och med hjälp av personalrekrytering. Svårare är det att vidta åtgärder mot och få bukt med rena olagligheter såsom buggning och åsiktsregistrering. Vad gäller tvångsmedel som teleövervakning och telefonavlyssning behövs ett betryggande system för rättslig kontroll av polisens beslut och åtgärder. Förslag om sådana tvångsmedel föreligger och skall beslutas av riksdagen. Polisen skall inte få möjlighet att tänja på lagar eller bryta mot dem. För att nu avslöjade missförhållanden inte skall upprepas får inte tillsynen, såsom nu är fallet, 121 vara i det närmaste illusorisk. Vi anser att man kan tillsätta en nämnd trots att säpokommitténs arbete inte är slutfört. Som vi påpekar i vår motion skall denna nämnd inte enbart syssla med personalkontroll utan även med andra frågor.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén begriper inte — för att använda hans egna ord — varför det skulle vara något fel att höja kompetensen hos den som skall vara chef för säkerhetspolisen. Vi moderater är inte ensamma om att hysa den uppfattning som jag redovisade i mitt inledningsanförande. Stockholms tingsrätt har i sitt remissvar till säpoutredningen bl.a. anfört att säkerhetstjänsten är en synnerligen viktig del av själva polisverksamheten. Det måste på allt sätt eftersträvas att den inte blir en stat i staten. Riskerna härför blir större ju högre tjänsteställning chefen för säkerhetstjänsten har. Helsingborgs tingsrätt varnade för de risker för dubbelkommando som ett genomförande av ett sådant här förslag kan medföra. Åklagarmyndigheten i Stockholm framförde bl.a. följande: ”Om säkerhetspolisen ges en chef med den starka ställning som kommittén skisserar, sannolikt med egen stark förankring i regeringskansliet, synes det kunna medföra risker för oklarhet beträffande kompetensfördelningen och andra samarbetsfrågor inom RPS.” Det finns också, herr talman, andra remissorgan som på samma sätt har varit kritiska. Dit hör polismyndigheten i Malmö och länsstyrelsen i Örebro län, som varnar för risken för konflikter och otydlig styrning av verksamheten. Låt mig göra ett tillägg till frågan om kompetenshöjningen för säpochefen. Lars-Erik Lövdén säger att regeringen har sökt en chef med just bred samhällserfarenhet. Det är ju känt av alla som har varit intresserade av frågan om vem som skulle bli ny säpochef att regeringen har fått fråga ett ganska stort antal personer. Jag är alldeles säker på att Lars-Erik Lövdén känner till detta bättre än någon annan. Man har till slut helt enkelt valt en person som måste framstå som mer eller mindre oomtvistad, och så har man sagt tack så hemskt mycket för att denne mycket erfarne ämbetsman har åtagit sig detta uppdrag. Men han gör det vid 62 års ålder, om det inte är 63. Jag hoppas få möjlighet till replik senare för att besvara Lars-Erik Lövdéns synpunkter på reservation 4.

Herr talman! Ja, Lars-Erik Lövdén, det är väl inte så alldeles lätt. Antingen förstår inte jag vad Lars-Erik Lövdén menar, eller också säger inte en skrift det som jag tror att den säger. Miljöpartiet och vpk har velat vara med både när det gäller att utforma riktlinjer för säpos arbete och när det gäller att få den parlamentariska insyn som man i dag kallar det men som jag inte vill kalla det — delparlamentarisk insyn kan jag sträcka mig till — som det handlar om i säkerhetspolisens löpande arbete. Civilministern hänvisar till att det skall vara de partier som i dag är representerade i utrikesnämnden. Där finns den högsta nivån, står det på s. 8i betänkandet. Även om vi har en annan organisation i miljöpartiet, kan vi nog skaka fram någonting som kan se ut som högsta nivå hos oss också. Jag tror inte att det är sådana saker som hindrar. På s. 9 i betänkandet står det: ”I styrelsen ingår vid handläggningen av Prot. 1988/89:120 säkerhetsärenden rikspolischefen, chefen för säkerhetsavdelningen och sex 24 maj 1989 av regeringen utsedda lekmannarepresentanter, i regel riksdagsledamöter.” I motionerna Ju5 och Ju10 begärs att samtliga partier skall vara representerade, vilket utskottet säger nej till. Man hänvisar visserligen till det som Lars-Erik Lövdén sade, dvs. pågående överväganden, men man stoppar miljöpartiet och vpk redan när det gäller att vara med och utforma riktlinjerna. Berith Eriksson ställde frågan huruvida vi betraktades som läckagerisker. Jag skulle vara mycket tacksam att få reda på vad det är vi är, eftersom vi inte kan få vara med och utforma riktlinjerna. Jag tycker inte att det borde vara så svårt att svara på den frågan.

Herr talman! Först till Berith Eriksson och Kent Lundgren och diskussionen om i vilken form överläggningarna skall ske om de årliga riktlinjerna för säkerhetspolisens verksamhet. Man har valt utrikesnämnden av det enda skälet att utrikesnämnden är ett etablerat organ för överläggningar på högsta nivå i viktiga utrikesoch säkerhetspolitiska frågor. Det faller sig då naturligt att detta organ är utgångspunkten för den parlamentariska förankring som bör ske när det gäller riktlinjerna för säkerhetspolisen. Rikspolisstyrelsen är sammansatt enligt principer som gäller för en rad andra myndigheter. Det finns inte någon anledning att ändra på de principerna och generellt utöka antalet ledamöter i de olika verksstyrelserna. Sedan vill jag ytterligare kommentera Berith Erikssons inlägg. Vad har Berith Eriksson för grund för att påstå att säkerhetspolisen fortsatt att bedriva åsiktregistrering efter det att ett uttryckligt förbud utfärdats mot åsiktsregistrering? Det borde vara rimligt att Berith Eriksson väntade med sådana kategoriska uttalanden tills justitiekanslern redovisat sitt särskilda utredningsuppdrag i den frågan. Jag tycker att det finns anledning att vara något försiktig innan man gör så bestämda uttalanden. Det är ju möjligt att Berith Eriksson, i slutändan när justitiekanslern redovisat sitt uppdrag, tvingas att ta tillbaka detta uttalande. Till Göthe Knutson och frågan om verkschefskompetensen: Jag förstår inte varför just de höga kompetenskraven skulle öka risken för konflikter mellan säpochefen och rikspolischefen. Det var ett enhälligt utredningsbetänkande — även den moderate ledamoten i utredningen ställde sig alltså bakom det förslag som säpokommittén lade fram i sitt första betänkande om att höja upp befattningen till att gälla en person med verkschefskompetens. Som i all annan verksamhet är samarbete en fråga om personlig förmåga och vilja. Det kanske inte heller är okänt för Göthe Knutson att det litet längre tillbaka i historien har funnits konflikter mellan rikspolischef och säpochef, även om tjänsten som säpochef varit en avdelningschefsbefattning. Även i fortsättningen kommer rikspolischefen att ha det yttersta ansvaret för säkerhetspolisen. Det får ske en arbetsfördelning mellan rikspolischefen och säpochefen på så sätt att rikspolischefen beslutar i frågor av stor betydelse eller särskild vikt samt i frågor som har betydelse också för den öppna polisverksamheten. I löpande ärenden bör rikspolischefen hållas informerad. Han har då självfallet rätten, precis som hittills när tjänsten som 123 säpochef har varit en avdelningschefsbefattning, att ta över beslutanderätten.

Herr talman! Först och främst, Lars-Erik Lövdén, sade jag inte att åsiktsregistreringen fortsatte, utan jag ställde frågan: Kan det vara så? Jag menar att de ofullständiga svar som vi har fått här lämnar öppningar för funderingar i olika riktningar. Jag tycker inte att det är hållbart att säga, som Lars-Erik Lövdén gör, att det var fråga om ett etablerat organ. Skall detta etablerade organ vara ett för alltid givet? Är inte den demokratiska aspekten tillräckligt stark? Är det inte, vilket jag också tog upp i mitt inledningsanförande, tillräckligt att miljöpartiet och vpk representerar ca 600 000 väljare i landet? Är inte den aspekten tillräckligt stark?

I ett replikskifte finns icke tid att närmare gå in på det här, men jag är villig att stanna kvar här i kammaren tills vi har rett ut det, om Lars-Erik Lövdén inte nu vill förstå varför så många remissinstanser ser den risk som vi moderater påtalar. Det är onödigt att bygga in risker i ett sådant här system. Det skulle vara intressant att få veta om Lars-Erik Lövdén har någon mening om buruvida den nye säpochefen kommer att försvinna ut ur Generaldirektörsföreningen, som han i varje fall varit ordförande för, om han inte är det. Om han måste mönstra ut därifrån tycker jag det är utomordentligt beklagligt. Min uppfattning är att han verkligen befinner sig på generaldirektörsnivå. Så till frågan om parlamentarisk insyn och det faktum att vi moderater reserverat oss till förmån för ett granskningskansli. Lövdén säger att det ärendet blir föremål för fortsatt utredning. Låt mig då säga att det är utomordentligt att det blir ett fortsatt utredande. Den nya säpokommittén är utsedd, och vi kan konstatera att där finns utomordentligt kompetenta företrädare som behärskar det mesta. Men här är nu vi i riksdagen beredda att fatta ett beslut om parlamentarisk insyn och granskning, och man får icke de resurser som vi moderater anser att det är nödvändigt att ha från början. Varför skall man utreda det — verksamheten skall ju börja nu? Det skulle vara angeläget att få höra majoritetens företrädare närmare förklara varför man skall behöva vänta på en särskild utredning om någonting så enkelt som att utifrån tillsätta personal i ett granskningskansli.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

Men skall man undvika de misstänkliggöranden eller vad man skall kalla det som ofta sker i politisk debatt är det synnerligen viktigt att insynen i verksamheten är parlamentarisk, Lars-Erik Lövdén.

Herr talman! Först några ord till Göthe Knutson om frågan om verkschefskompetens. Jag är inte övertygad om att vi kommer så mycket längre, även om vi stannar kvar och debatterar till klockan 12 i natt. Jag kan inte förstå att riskerna för konflikter och motsättningar skulle behöva öka för att man söker en chefsperson som har bredare kompetens, större erfarenhet av verkschefsbefattningar och större samhällserfarenhet än en ren polischefskarriär ger.

Jag tror att den nye säpochefen är väl skickad att leda den viktiga verksamhet som säkerhetspolisens arbete utgör och även göra det i gott samarbete med rikspolischefen. Så till frågan om inrättandet av en säkerhetsnämnd och ett särskilt granskningskansli. Den frågan är, som jag sade, intimt förknippad med de överväganden som nu görs i säpokommittén om personalkontrollen. Enligt direktiven har säpokommittén att överväga inrättandet av en särskild registernämnd för personalkontrollärenden och registerfrågor. Skulle kommittén komma fram till att en sådan nämnd bör inrättas får frågan om dess förhållande till rikspolisstyrelsen och om dess arbetsuppgifter tas upp till behandling. Det gäller även den fråga om ett särskilt granskningskansli som har väckts i reservationen. Slutligen några ord till Berith Eriksson: Jag reagerade med skärpa mot de antydningar som jag tyckte att Berith Eriksson gjorde om fortsatt åsiktsregistrering, på samma sätt som jag med stor skärpa reagerat mot den vulgära argumentering som förs i reservation nr 5 av vpk och miljöpartiet. Ni skriver i den reservationen att kompetens och omdömesförmåga inom SÄK har överskuggats av paranoida politiska vanföreställningar. Jag menar att det är ett djupt orättvist påstående. Det är direkt kränkande för den personal inom säkerhetsavdelningen som utför ett kvalificerat och seriöst arbete. Jag vill avslutningsvis än en gång understryka att de fel, brister och försummelser som förekommit i det förgångna inte får överskyla det faktum att vi när det gäller kontraspionage och terroristverksamhet i dag till stora delar har en effektiv säkerhetspolis. Inom organisationen finns många som gör ett utomordentligt bra och kvalificerat arbete.

Herr talman! Jag vill bara i korthet säga några ord om två socialdemokratiska motioner i det här ärendet. Den ena av dessa har undertecknats av mig och ytterligare fem socialdemokrater. Beträffande rekrytering, utbildning och specialistkompetens har man i utskottsutlåtandet tillmötesgått våra önskemål. På en punkt föreslår man även ett tillkännagivande. Jag har bara en sak att säga om detta — det står också i vår motion — nämligen att det är vår uppfattning att det civila inslaget i säkerhetspolisen bör bli större. Det gäller just dem som har specialistkompetens. Jag tror för min del att det inte räcker med att man har civila konsulter, utan det behövs säkerligen att man har specialistkompetenta personer som reguljärt anställda i verksamheten. Redan nu finns det ju rådgivare från utrikesdepartementet, även om det har varit i otillräcklig omfattning. Det tror jag är viktigt för att skapa balans och säkerhet i säpos arbete. På den andra punkt där motionen har ett bestämt yrkande — det gäller båda de socialdemokratiska motionerna — yrkar vi på inrättande av en särskild nämnd för säpos verksamhet. Den nämnden bör enligt vår mening bestå inte bara av parlamentariker från de partier som är representerade i justitieutskottet utan även av andra lämpliga personer, för att nämnden skall kunna verka för insyn i och kontroll av verksamheten. En sådan nämnd bör inte heller bara vara en registernämnd, som har föreslagits från visst håll. Det bör vara en särskild nämnd som har hela insynen i och kontrollen av säkerhetspolisens verksamhet. Den uppgiften är så stor att man inte kan lägga den på rikspolisstyrelsens styrelse. Regeringen borde enligt vår mening ha fattat beslut om detta redan nu i samband med omorganiseringen. Vi motionärer tycker inte att det är konsekvent att säga att det är en för stor uppgift för rikspolischefen att ta ansvar både för den öppna polisiära verksamheten och för säkerhetstjänsten. Man föreslår en chef på verkschefsnivå för säkerhetspolisen. Då borde man i konsekvensens namn ha sagt att det är en för stor uppgift för rikspolisstyrelsens ledamöter att utöva insyn över både den öppna polisverksamheten och säpoverksamheten. Säpo har befunnit sig i en krisartad situation, och misstankar om allvarliga överträdelser är under utredning. Förtroendet är dåligt. I en sådan situation är det angeläget att man handlar snabbt i denna fråga och inför en särskild nämnd. Denna nämnd bör också kunna vara en klagomur för enskilda personer. Visserligen finns JO och JK, men det utesluter inte att en sådan här nämnd också skulle kunna vara en instans till vilken den enskilde skulle kunna vända sig. Det skulle stärka förtroendet för den här verksamheten. När nu säkerhetspolisen har fått en ny chef tycker jag att vi har anledning att förvänta oss att han skall fylla viktiga funktioner. Han behöver en sådan här nämnd, och den borde inrättas snarast.

Herr talman! Jag har begärt ordet eftersom jag inte anser att replikskiftet med Lars-Erik Lövdén var avslutat, och jag ger honom nu chansen att på nytt gå upp i debatt. insiktsfullheten hos de remissorgan som uttalat sig på det sätt som jag tidigare Prot. 1988/89:120 beskrivit, vilket finns redovisat i riksdagens protokoll och riksdagstrycket. 24 maj 1989 Den problematik som Lars-Erik Lövdén inte säger sig förstå kan delas upp itvå delar. Det ena är det mänskliga kynnet, och det andra är rikspolisstyrelsens förmåga att utfärda en arbetsordning som är alldeles solklar. Låt mig ta upp det sistnämnda först. I propositionen står på s. 15 följande: ”Utgångspunkten bör vara att rikspolischefen beslutar i säkerhetsfrågor av stor betydelse eller av särskild vikt samt i sådana säkerhetsfrågor som även berör den öppna polisen, t.ex. föreskrifter om samarbetet mellan den öppna polisen och säkerhetspolisen. I löpande ärenden bör rikspolischefen hållas informerad och bör då vara oförhindrad att ta till sig beslutanderätten i ett särskilt fall.” Det är inte alldeles lätt att i den detaljreglering som enligt riksdagens beslut åvilar vederbörande myndighet klargöra vilka säkerhetsfrågor som är av stor betydelse och särskild vikt. Det bör ske en klar gränsdragning i fråga om kompetensen. Vi har också i Sverige vår nomenklatura och en befattningsnomenklatur som klart anger var man befinner sig i beslutspyramiden och vem som står i lydnadsförhållande till vem. Men när två personer har en hög ställning finns det risk för att det som jag kallar för det mänskliga kynnet kommer till uttryck. Det är betydligt lättare för en kamrer på rikspolisstyrelsen att känna sig underordnad än det är för en person som har haft en rad toppbefattningar och som befinner sig på en hög kompetensnivå. Det är i det fallet inte till hjälp att man har en bred samhällsinsyn. Herr talman! Vi moderater har efterlyst ett granskningskansli. Vi tycker nämligen att det är mycket bra med insyn i säkerhetspolisens arbete. Det är därför som vi tar upp frågan om att tillsätta en särskild kommitté. Låt oss utreda detta. Vi moderater har inte krävt att ett beslut om detta skall fattas nu. Men vi konstaterar däremot att riksdagen är beredd att praktiskt taget omgående — efter verkställigheten av det beslut som riksdagen nu skall fatta — företa en granskning. Den granskningen skall enligt propositionen göras av tjänstemän inom myndigheten, dvs. rikspolisstyrelsen. Man kan då lätt räkna ut att den kommer att utföras av tjänstemän som de facto är kolleger med dem som skall granskas. Jag vill inte misstänkliggöra någon, men det är mänskligt att ta vissa kollegiala hänsyn. Det måste vara bättre att göra som vi moderater har föreslagit, nämligen upprätta ett särskilt kansli med personal som kommer från annat håll och inte tillhör polismyndigheten, och även ge kansliet möjlighet att anlita konsulter m.m. Jag ber, herr talman, att härvidlag få hänvisa till vår utomordentliga motionstext.
Herr talman! Jag underkänner inte omdömet hos de remissinstanser som varit tveksamma till att inrätta en befattning med verkschefskompetens. Men jag tycker å andra sidan att Göthe Knutson inte skall underkänna omdömet hos alla de remissinstanser som yttrat sig positivt om den här konstruktionen. Justitiekanslern, Polisförbundet och många andra remissinstanser har ställt sig bakom tanken på att man skall inrätta en befattning som säpochef med 127 verkschefskompetens. Prot. 1988/89:120 = Vi skall vara alldeles klara över att rikspolischefen även i fortsättningen är 24 maj 1989 den ytterst ansvarige för säkerhetspolisens verksamhet. Säpochefen blir vice I om AR Ordförande i rikspolisstyrelsen och underordnad rikspolischefen. Det råder inget tvivel om att det kommer att förhålla sig på det viset. Det är inte tänkt att det skall ske någon ändring när det gäller den relation som har funnits mellan rikspolischefen och säpochefen i den tidigare organisationen. Men i och med att vi ställer krav på verkschefskompetens får vi i säkerhetspolisen in en person som har en annan bakgrund, en bredare kompetens och erfarenhet än vad en ren polischefskarriär ger. Jag tror att det är mycket positivt för säkerhetspolisen att få en chef med en sådan erfarenhet. Det är, som Göthe Knutson säger, inte särskilt klokt att ha någon sorts kamrer som säpochef. En säpochef bör nog befinna sig på en litet högre nivå.
När det gäller möjligheten att göra rätt bedömning av vilka remissinstanser som har mest rätt vill jag till Lars-Erik Lövdén säga att vi moderater tar det säkra före det osäkra. Detta borde väl vara utomordentligt angeläget då det rör sig om säkerhetstjänsten.

Herr talman! I de äldsta domstolarna i Sverige bestod nämnden av tolv nämndemän. År 1948 sänktes antalet till nio nämndemän och 1971 till fem nämndemän. De regler som gäller sedan 1983 innebär att nämnden skall bestå av tre nämndemän. I mål som rör brott, för vilka inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år, har dock nämnden alltjämt bestått av fem nämndemän. Nämndens medverkan i rättskipningen har av ålder ansetts stärka medborgarnas förtroende för domstolarnas arbete. Denna medverkan tillgodoser också medborgarnas intresse av insyn i domstolarnas verksamhet. Nämndemännen är vidare en garanti för att domstolarnas avgöranden ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen i samhället. Genom nämndemännen är det meningen att domstolarna skall tillföras erfarenheter från olika områden som kan vara viktiga. För att tillgodose de syften som nämnden skall fylla måste nämnden vara representativ för medborgarna. Nämnden skall vara sammansatt så att den kan bidra till kontinuitet och likformighet i rättskipningen. brottmål skall upphöra att gälla. En tingsrätt skall alltså enligt regeringens förslag normalt vara domför med en lagfaren domare och tre nämndemän i alla mål där nämndemän skall delta. Erfarenheterna efter den senaste nedskärningen har emellertid visat att en stor del av syftet med lekmannainflytandet i våra domstolar gått förlorat i och med införandet av tremannanämnder. Femmannanämnderna var av naturliga skäl mer allsidigt sammansatta vad gäller exempelvis kön, ålder, yrkeserfarenhet och partitillhörighet, vilket har stor betydelse vid de överläggningar till dom eller beslut som sker efter en rättegång. För många nya nämndemän tar det också relativt lång tid innan de känner sådan säkerhet att de vill yttra sig vid en överläggning; man vill först lyssna och lära. I tremannanämnder ger detta yrkesdomaren ett stort övertag, varvid det föreligger risk för att lekmännens synpunkter inte blir tillräckligt framförda och beaktade. Den nuvarande ordningen med olika antal nämndemän beroende på brottets svårighetsgrad är dessutom förenad med olägenheter och föranleder praktiska svårigheter. Det har förekommit fall där huvudförhandlingen har måst göras om sedan rätten funnit sig inte vara domför på grund av att för få nämndemän deltagit. I vissa fall har detta berott på förbiseenden vid målens utsättning. Men det har också berott på sakens utveckling under rättegången. Som exempel på det senare kan nämnas att ett mål om misshandel som inletts med tre nämndemän måste tas om i det fall då den misshandlade avlidit och gärningen ändrats till dråp. Regeringens förslag om neddragning av antalet nämndemän till tre i det helt övervägande antalet mål i tingsrätt har kritiserats av en stor mängd remissinstanser, däribland Nämndemännens riksförbund. I årets första nummer av tidningen ”Nämndemannen” publiceras ett upprop till Sveriges riksdagsmän som är undertecknat av förbundets ordförande John Thörngren. Uppropet lyder enligt följande. ”Till Sveriges riksdagsmän! Nämndemännens riksförbund protesterar mot att regeringen utan att på något vis ha kontaktat landets nämndemannakår nu planerar att minska antalet nämndemän från fem till tre i grövre brottmål. Den föreslagna neddragningen med 40 procent av den folkliga representationen i dessa mål strider mot det löfte om en förstärkning av domstolarna som gavs i regeringsförklaringen. Rättegångsutredningen föreslår fyra nämndemän i alla tingsmål. Remissopinionen är helt övervägande positiv till förslaget, i synnerhet som det skulle eliminera möjligheten av lika röstetal. När justitieministern nu föreslår en minskning i strid mot utredningens förslag om ökning, uttalar hon sig samtidigt positivt om jämnt antal nämndemän. Detta är illavarslande. Vi nämndemän befarar att nästa steg kan bli en neddragning till två, alltså den modell som tillämpas i öststaterna. Neddragningen utgör ännu ett hot mot domstolarnas anseende, en allvarlig begränsning av medborgarnas insyn i rättskipningen och därmed en fara för allmänhetens tilltro till svenskt rättsväsende. Sveriges nämndemän vädjar till Sveriges riksdagsmän att rösta emot förslaget.” Herr talman! Från såväl allmänt demokratiska synpunkter som av rättssäkerhetsskäl är det angeläget att den i ett mål medverkande nämndemannagruppen har en så allsidig sammansättning och bred förankring i samhället som möjligt. Minskningen av antalet nämndemän från fem till tre har medfört att den önskvärda allsidigheten och bredden har försämrats inom den del av rättskipningen där tyngdpunkten i praktiken ligger i flertalet fall. Det är inte på det sättet som den nuvarande ordningen ger uttryck för, att gränsen mellan å ena sidan mål med komplicerade bevisvärderingsfrågor och grannlaga överväganden i fråga om påföljdsval och å andra sidan mål utan sådana inslag går vid två års fängelse som straffminimum för brottet, utan sådana mer komplicerade frågeställningar förekommer i alla typer av mål. Betydelsen av grannlagenhet och omsorg vid rättens bedömning är självfallet lika stor i alla slags mål. Prövningen av alla enskildheter i ett mål kan allmänt antas ske på ett bättre sätt och med större säkerhet om fem nämndemän deltar i stället för tre. Från moderata samlingspartiets sida förordar vi en återgång till den ordning som gällde före år 1983, då antalet nämndemän i tingsrätt var fem i alla mål där nämndemän deltog. En ökning från tre till fem nämndemän betyder att möjligheterna till representativitet i det enskilda målet ökar med drygt 66 20. Den ändring vi föreslår bör kunna ske redan vid kommande årsskifte. En naturlig följd av en återgång till systemet med fem nämndemän i alla mål är att också reglerna om kollektiv rösträtt återinförs. Även om vi rent formellt behandlar frågorna om antalet nämndemän och nämndemännens rösträtt var för sig, är det ändå i realiteten på det sättet att frågan om rösträtten hänger nära samman med frågan om antalet nämndemän. Att nämndemännen erhöll individuell rösträtt 1983 var ju närmast en kompromiss för att begränsa nackdelarna med den då genomförda minskningen av antalet nämndemän till tre i de flesta mål. Det är angeläget att den lagfarne domarens inflytande på rättens avgöranden inte minskar så att juristdomaren kommer helt i bakgrunden. En ordning som innebär större inflytande för lekmännen än för juristdomaren kan innebära risker för rättssäkerheten genom ojämnheter i tingsrätternas rättskipning och ökad frekvens av överklaganden till hovrätt. Mot bakgrund av det ansvar som dessutom åvilar den lagfarne domaren i dennes egenskap av rättens ordförande kan den individuella rösträtten inte innebära en rimlig avvägning om antalet nämndemän ökas till fem. Dessutom bör inte lekmannainflytandet bli avsevärt större i tingsrätt än i hovrätt. Beträffande mandattidens längd förordar vi moderater en återgång till sexårsperioder. De längre perioderna garanterar kontinuitet och erfarenhet. Sexåriga mandatperioder skulle också vara ett uttryck för att nämndemannaskapet är något förmer än ett vanligt kommunalt politiskt uppdrag. Frågan om mandatperiodens längd var föremål för överväganden i ett lagstiftningsärende år 1975. Den dåvarande justitieministern uttalade i ärendet bl.a. följande. ”En direkt sammankoppling mellan den kommunala valperioden och nämndemansmandatet är sålunda ingalunda självklar. Önskemålet om att nämnden fortlöpande anpassas till majoritetsförhållandena i fullmäktige får här vägas mot behovet, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt, av att inom nämnden bevara nödvändig erfarenhet av domstolsarbetet. Mot denna bakgrund saknas tillräckliga skäl att korta av den sedan lång tid tillbaka gällande sexårstiden, vilken visat sig väl ägnad att tillgodose behovet av kontinuitet hos nämnden.” Detta uttalande äger lika stor giltighet i dag som när det gjordes. När det slutligen gäller domarsammansättningen i hovrätt gäller i dag den regeln att minst fyra lagfarna domare skall delta om det överklagade avgörandet fattats av tre eller flera lagfarna ledamöter i tingsrätt. Denna regel bör vara kvar. Vi moderater kan inte ställa oss bakom förslaget att antalet lagfarna ledamöter i hovrätten generellt minskas till tre, eftersom detta skulle innebära en formell försvagning i jämförelse med vad som gäller i dag. Den omständigheten att hovrätten är sammansatt på ett sådant sätt att dess kompetens framstår som högre än underrätternas har också ett symbolvärde som inte bör underskattas. I sitt remissyttrande över förslaget har Svea hovrätt tagit upp just det här förhållandet. Hovrätten skriver bl.a. följande. ”En part som underkastar sin sak en ny prövning i hovrätten anser givetvis att saken blivit oriktigt bedömd av den instans som först handlagt densamma. Han går till hovrätten för att få en mer sakkunnig bedömning. Hovrätten bör därför genom sin sammansättning erbjuda större garantier för ett riktigt bedömande än den instans som först avgjorde saken. Att reducera hovrättsförfarandet till att ”målet bedöms en andra gång” är att ej infria parternas och allmänhetens förväntningar på högre rätt. Inte nog härmed. Utredningens inställning står därtill i motsättning till hela idén med ett devolutivt rättsmedel. Och detta i så mycket högre grad som hovrätterna i praktiken inte är blott andra utan sista instans i det absoluta flertalet mål. Rättegångskommitténs värnande om tingsrätternas slagkraft är vällovligt. Som utredningen framhåller framtvingar emellertid ekonomiska faktorer prioriteringar som inte alltid är välkomna. Det bör därför framhållas att en förstärkning av överrätterna alltid ställer sig billigare eftersom de är mycket färre till antalet än underrätterna. Slutsatsen av det anförda blir att kravet på att andra instans skall ha en starkare sammansättning än första instans inte kan eftersättas.” Herr talman! En ordning som innebär att de nuvarande sammansättningsreglerna för hovrätt får fortsätta att gälla innebär också att erforderligt adjunktionsutrymme bibehålls. Det är ur utbildningssynpunkt väsentligt att icke ordinarie domare ges oförminskade tillfällen att delta i prövningen av större och mer komplicerade dispositiva tvistemål. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1, 3, 4 och 6.

Herr talman! I reservation nr 2 föreslår centerpartiet att antalet nämndemän i tingsrätt skall vara fyra i alla mål där nämndemän över huvud taget förekommer. Den extra kostnad som då skulle uppstå — om kammaren beslutar i enlighet med centerförslaget — i förhållande till utskottsmajoritetens förslag är en extrakostnad som är lätt att motivera. Rättssäkerheten och ett brett lekmannainflytande är goda skäl för den ordningen att det alltid skall vara fyra tjänstgörande nämndemän i de aktuella målen. Tillsammans med juristdomaren uppnås med fyra nämndemän antalet fem. I normalfallet går Prot. 1988/89:120 det då, utan att tillgripa ordförandens utslagsröst, att få till stånd klara 24 maj 1989 majoritetsutslag när det förekommer delade meningar. Almumsecfås LV — — För OSS centerpartister är det för övrigt självklart att varje nämndeman skall ha en röst. Därför avvisar vi tanken på återinförd kollektiv rösträtt. Jerry Martinger säger att det finns risk för att juristdomaren kommer i bakgrunden med denna ordning. Jag tror inte det. Den risken är nog mycket liten med tanke på det kunskapsmässiga övertag som juristdomaren besitter. Jerry Martinger själv talade för övrigt om att nämndemän ofta är osäkra och . behöver tid för att bli varma i kläderna. Vi i centern anser alltså att det är viktigare att öka antalet nämndemän i de mål där det nu tjänstgör tre—fyra än att behålla antalet fem i de ca 20 96 av alla mål vid våra tingsrätter, där nämndemän tjänstgör. Man vinner också större klarhet genom att göra reglerna för antalet nämndemän som skall tjänstgöra enhetliga. Risken för att mål avgörs med fel sammansättning elimineras om antalet alltid skall vara detsamma. Från centerns sida har vi kunnat konstatera att det finns ett brett stöd för vår linje. Utöver representanter för rättegångsutredningen har enskilda nämndemän, nämndemannaföreningar och andra som är intresserade av frågan hört av sig och uttalat sig till förmån för att det skall vara fyra nämndemän när sådana skall tjänstgöra i tingsrätt. Vi anser det vara viktigt att lyssna inte minst till dem som har de praktiska erfarenheterna. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Timmen börjar bli sen och vädret utanför är vackert. Jag skall därför försöka bjuda de närvarande på litet tid. Jerry Martinger uttalade sig så väl om reservation nr 1, som också miljöpartiet stödjer. Därför finns det inte någon anledning att orda mer om den. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1. Miljöpartiet står ensamt bakom reservation nr 5. Den handlar om en minskning av antalet lagfarna domare i vissa fall. Det finns egentligen inte heller så mycket att orda om den reservationen med tanke på att grunden för reservation nr 5 är precis densamma som för reservation nr 1. Miljöpartiet vill gärna medverka till effektivisering och kostnadsbesparingar, men på vissa punkter kan vi inte tänka oss att göra detta, och det är när vi kan befara att det kan påverka rättssäkerheten för den enskilde. Att just minska antalet lagfarna domare i vissa fall ser vi som en sådan punkt. Av den anledningen yrkar jag bifall också till reservation nr 5.

Herr talman! I detta betänkande 23 från justitieutskottet föreslås vissa förändringar i hovrättsprocessen samt ändringar i hovrätternas och tingsrätternas sammansättning. Det har väckts ett antal motioner dels under den allmänna motionstiden, dels i anslutning till proposition 1988/89:95, vilken ligger till grund för detta ärende. regler, vilket också är i linje med vad som förordas i två motioner som har väckts i anslutning till ärendet. Utskottet har avstyrkt övriga motioner. Dessutom finns det ett antal reservationer. I betänkandet föreslås alltså ändringar i rättegångsbalkens regler för rättegång i hovrätt. Syftet med förslaget är att förenkla och effektivisera hovrättsarbetet och koncentrera verksamheten till de viktiga frågorna. Under de senaste årens reformarbete har grunden varit att det skall finnas tre domstolsinstanser, dvs. tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Dessa instanser har olika funktioner. I tingsrätten skall parterna erbjudas en fullständig och kvalificerad prövning av sin sak. Hovrättens huvuduppgift är att rätta till avgöranden som ändå av någon anledning blivit felaktiga. Högsta domstolen skall svara för prejudikatsbildningen. Det är viktigt att hovrätterna kan ägna huvuddelen av sin verksamhet åt att granska och överpröva mål som kan vara felaktigt avgjorda i tingsrätterna och även åt mål som framstår som svårbedömda eller på annat sätt är kvalificerade. Utskottet ställer sig bakom de förändringar som — med bibehållen rättssäkerhet — syftar till att förenkla och effektivisera domstolsarbetet. Hovrättsprocessen föreslås ändrad så, att möjligheterna att åberopa nytt material justeras. Vidare föreslås att det skall införas klargörande regler om att hovrätten i princip inte behöver pröva skuldfrågan när endast påföljdsfrågan överklagats. Hovrätten har också skyldighet — vilket jag anser vara viktigt — att utöva materiell processledning under förberedelsearbetet i tvistemål. När det gäller frågan om antalet nämndemän kan det konstateras att det sedan de ändrade reglerna infördes 1983 har funnits motionsyrkanden, och frågan har varje år varit föremål för kammarbehandling. Ändringarna 1983 innebar att fem nämndemän skulle finnas i rätten i mål om brott, för vilka inte är stadgat lindrigare straff än två år. Huvudregeln är att rätten är domför med tre nämndemän. En fråga i detta sammanhang från 1983, som inte rönt lika stor uppmärksamhet som frågan om antalet nämndemän, är att nämndemännen då också tillerkändes individuell rösträtt. Det har således ökat nämndemännens inflytande i förhållande till vad som var möjligt med den kollektiva rösträtten. Man kanske kan karakterisera debatten under de senaste åren så att det har blivit väl mycket exercerande kring frågan om fem, fyra eller tre nämndemän och vid vilket antal som rättssäkerheten och allmänhetens insyn är tillräckligt tillgodosedd. Herr talman! Låt mig klart och tydligt slå fast att utskottets uppfattning är att ett brett lekmannainflytande inom rättsväsendet är utomordentligt viktigt. Det är en garanti för att domstolarnas avgöranden ligger i linje med allmänna rättsuppfattningar i samhället. Särskilt viktig är lekmannamedverkan i bedömningsfrågor, exempelvis när det gäller påföljdsval eller bevisvärdering. Det är naturligtvis också viktigt med lekmannainflytande när det gäller medborgarnas intresse och insyn i domstolarnas verksamhet och medborgarnas förtroende för rättsväsendet. Domstolsverket har gjort en utvärdering av reformen från 1983. Det finns ingenting i den utvärderingen som visar att nämndemannareformen har inneburit någon försämring av rättskipningen. Man kan inte utläsa något sådant av statistiken över antalet överklaganden eller ändringsfrekvensen i överklagade mål. Den kostnadsminskning som eftersträvades — det var faktiskt statsfinansiella skäl som var huvudmotivet för nämndemannareformen — har man också uppnått. En nackdel med gällande ordning är naturligtvis som framhålls i utskottsbetänkandet att en del mål kan komma att avgöras i en felaktig sammansättning. När utskottet har övervägt denna fråga har det lett fram till att utskottet nu förordar att nuvarande regler skall behållas. De diskuterade nackdelarna anser utskottet vara av sådan art att de kan accepteras. I sammanhanget vill jag också något beröra den kollektiva rösträtten. Den tycks vara en förutsättning för moderaternas yrkande om fem nämndemän, och återfinns således i reservation nr 1. Som framhålls i propositionen — vilket citeras i utskottets betänkande — är det inte möjligt att återinföra den kollektiva rösträtten. Den är inte förenlig med moderna principer för lekmannamedverkan i beslutande organ. Herr talman! Jag kan inte underlåta att framhålla den åsikten att de moderata reservationerna 1, för ett antal på fem nämndemän, och 3, om den kollektiva rösträtten, egentligen är villkorade av varandra och måhända borde ställas under proposition i ett sammanhang, eftersom argumentationen och uppläggningen är sådan. Det är för mig litet svårt att förstå att miljöpartiet kan vara med på reservation nr 1. Miljöpartiet slår ju vakt om individens möjligheter till påverkan i samhället. Jag yrkar således avslag på reservationerna 1, 2 och 3. I reservation 4 pläderas för en återgång till sexåriga mandatperioder. Från den 1 januari i år gäller treåriga mandatperioder. Det finns nu inte någon anledning att göra några nya överväganden i den frågan än dem som riksdagen tidigare har gjort. Jag yrkar avslag på reservation 4. Jag yrkar även avslag på reservation 5. I denna reservation vill man inte acceptera att domstolarna i vissa fall skall kunna vara domföra med ett mindre antal domare än enligt nu gällande regler. Den föreslagna ändringen, som även kan godtas ur rättssäkerhetssynpunkt, innebär ett bättre resursutnyttjande. I reservation 6 argumenteras emot uttalanden i en departementspromemoria som handlar om domstolarnas framtid. Det gäller hovrättens sammansättning. Utskottet anser sig inte i detta beredningsläge kunna göra något uttalande på begärt sätt. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 23 vid innevarande riksmöte.
Herr talman! Göran Magnusson säger att det är viktigt med ett brett lekmannainflytande när det gäller tingsrättens sammansättning. Nuvarande regler innebär att 80 70 av alla mål avgörs med tre nämndemän. Från centerns sida tycker vi att det antalet är för litet. Detta innebär också att man har ett jämnt antal inkl. juristdomaren. Det medför fortfarande risk för en felaktig sammansättning, med vad det kan innebära av negativa konsekvenser. Allt detta tycker jag talar för bifall till reservation nr 2.

Herr talman! När det gäller antalet nämndemän kan jag närmast för Göran Magnusson berätta att även den socialdemokratiske finansministern har uttryckt uppfattningen att tre nämndemän är för litet. Finansministern har för övrigt sagt att även fyra är för litet. När det för några år sedan var fråga om att bestämma storleken på de nyinrättade skattenämnderna förklarade finansministern i proposition 1986/87:47 s. 124 följande: ”När det gäller frågan om hur många förtroendevalda som skall kallas till varje sammanträde delar jag inte kommitténs uppfattning att endast fyra lekmän skall kallas. I likhet med några kommittéledamöter och en del remissinstanser finner jag det lämpligare att fem lekmän kallas. Därigenom ökas möjligheterna att ge nämnden en mer allsidig sammansättning. Dessutom motverkas en alltför kraftig neddragning av den nuvarande förtroendemannaorganisationen.” Beträffande den kollektiva rösträtten har jag i mitt inledningsanförande redogjort för de skäl som talar för att den kollektiva rösträtten bör återinföras om antalet nämndemän ökas till fem.

Herr talman! När det gäller frågan om antalet nämndemän finns det också anledning att något beröra kostnaderna. Av tidigare utredningsmaterial och av propositionen kan man uppskatta att kostnaden för att öka antalet nämndemän till fyra är ungefär 15 milj.kr. Om man skulle välja att bifalla den reservation moderaterna har tillsammans med miljöpartiet skulle kostnaden bli ungefär 30 milj.kr. Det är självklart att kostnaden har betydelse även om statsfinanserna nu är i bättre balans än de har varit tidigare. Till Anders Svärd och Jerry Martinger skulle jag vilja säga att om vi har 15 resp. 30 milj.kr. ytterligare att satsa i rättsväsendet, finns det väl anledning att fundera över om det verkligen är så att ett ökat antal nämndemän skulle vara det bästa sättet att använda pengarna på. Jag är övertygad om att vid en ordentlig genomgång av dessa frågor skall vi kunna hitta ytterligare angelägna mål att satsa pengar i. Jag vill gärna peka på den här ekonomiska aspekten på denna fråga. Även jag har noterat finansministerns uttalanden. Det finns naturligtvis anledning att försöka rätta sig efter finansministern. Jag hoppas att Jerry Martinger skall hitta ytterligare ett antal punkter där det finns anledning för honom att följa finansministerns idéer.

Herr talman! Det sista som Göran Magnusson sade tänker jag inte kommentera i detta sammanhang. När det gäller en ökning av antalet nämndemän, anser vi moderater — som jag tidigare sagt — att det också ökar rättssäkerheten. Vi menar att rättssäkerheten aldrig kan bli för dyr.
Herr talman! När det gäller denna sifferexercis tror jag att dessa 15 milj.kr. var i förhållande till regeringens förslag. Majoritetens förslag är ju något dyrare än regeringens. Vi kan dock nu inte komma fram till vad den exakta siffran är. Det kostar några kronor mera. Men jag menar att rättssäkerhet och ett brett lekmannainflytande är värt de pengarna. Det är ett ställningstagande som centerpartiet har gjort och som socialdemokraterna tydligen har uppfattat.
Herr talman! Jo, det är möjligt att det kan finnas anledning att justera med en eller annan miljon kronor. Men givetvis kvarstår själva huvudresonemanget. Jag vill för Jerry Martinger något beröra den kollektiva rösträtten. Det är klart att det finns anledning att på allvar se på människornas möjligheter till insyn och inflytande även i domstolsprocessen. När man då så kraftfullt skriver om detta och yrkar på att antalet nämndemän skall ökas till fem och samtidigt vill återinföra den kollektiva rösträtten, tar man tillbaka en del av det inflytande och möjligheter till påverkan som har vunnits med nämndemannareformen från 1983. Jag har för min del litet svårt att följa med i moderaternas resonemang om att det skulle bli så utomordentligt mycket bättre om vi berövade nämndemännen den enskilda rösträtten.

Herr talman! Låt mig, liksom tidigare talare, börja med att betona att lekmännens, dvs. förtroendemännens, medverkan i den dömande verksamheten är viktig. Den bidrar till att upprätthålla medborgarnas förtroende för våra domstolar, bl.a. genom den insyn nämndemännen får i dömandet. Det är ytterst en garanti för rättssäkerheten. Nämndemannareformen år 1983 innebar bl.a. att antalet nämndemän i tingsrätt i de flesta brottmål minskades från fem till tre. I mål om mycket grova brott skulle dock, som förut, fem nämndemän tjänstgöra. Nämndemannareformen har utvärderats av domstolsverket, vilket har påpekats här. Reformen har av allt att döma inte inneburit, som många fruktade, att det har blivit fler överklaganden. Den har inte inneburit att ändringarna i högre instans har blivit vanligare än före reformen. Pengar har med andra ord sparats utan att det har gått ut över rättssäkerheten. I det regeringsförslag som vi nu behandlar hävdar justitieministern att man enligt hennes mening i och för sig kan åberopa skäl för den nuvarande ordningen med tre nämndemän i brottmål i allmänhet och fem nämndemän i de allvarligaste brottmålen. Den bygger på den princip som i andra sammanhang har setts som en processrättslig ledstjärna, nämligen en smidig anpassning till vad de olika målen typiskt sett kräver. Det är mot den bakgrunden det är svårt att förstå att regeringen kunde Prot. 1988/89:120 lägga fram ett förslag om att minska antalet nämndemän till tre i samtliga 24 maj 1989 brottmål. I en motion avvisade vi i folkpartiet förslaget. Vi såg det som ett allvarligt hot mot domstolarnas anseende. Det är bra och glädjande att utskottet i detta betänkande gör detsamma.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

Herr talman! Ärade ledamöter! Hade någon när boktryckarkonsten var ung påstått att det en dag skulle finnas böcker i tusental i något som kallades för bibliotek för fri utlåning, skulle nog den personen i fråga ha blivit anklagad för häxeri eller för att på något annat sätt vara i förbund med den onde. Menii dag är vi där. Det är en fullständig självklarhet för oss att vi fritt skall kunna låna böcker och ta del av dem utan att äga dem. Nu har en ny materia gjort sitt inträde på marknaden. Datorprogram konkurrerar med det skrivna ordet. Vi skall fatta beslut om att låta datorprogram lyda under samma lagar när det gäller upphovsrätten som andra konstnärliga uttrycksmedel, t.ex. litteratur och musik. Vänsterpartiet kommunisterna ställer sig i stort sett bakom betänkandet om upphovsrätt och datorprogram med undantag i ett avseende. Vi har reserverat oss mot förslaget att ändra på 23 §, som gör det möjligt att låna eller hyra ut litterära verk utan upphovsmannens tillstånd. Vi tycker att det är alldeles onödigt att nu, innan vi vet hur framtiden och marknaden kommer att bli för datorprogram, ändra denna lag och stoppa möjligheterna för en utlåning av datorprogram. Jag tror att vi begår ett stort misstag om vi gör detta. Jag delar inte alls utskottets bedömning att detta skulle vara till förfång för datormarknaden och att det skulle ge upphov till olaglig kopiering osv. Tvärtom tror jag att det är angeläget att ha en liten ventil som gör det möjligt att på laglig väg låna ett datorprogram, pröva och se om det passar utan att behöva köpa det. De datorprogram som skulle komma i fråga är sådana som har ett innehåll som är intressant för vanliga människor, t.ex. ordbehandlingsprogram, bokföringsprogram osv. Det gäller alltså inte mer specialbeställda datorprogram. Jag tror att det skulle vara angeläget just för att förhindra olaga kopiering att denna möjlighet till uthyrning eller utlåning av 137 datorprogram finns utan att för varje program behöva få upphovsmannens tillstånd. Jag tror att parallellen med böcker på 1500 och 1600-talen är god och bra att ha i minnet. Jag har försökt att övertyga utskottets ledamöter om att det vore en klok gärning att avstå från att ändra 23 §. Tyvärr är det ingen som har lyssnat på mig, och jag har väl knappast någon förhoppning om att få kammaren att ändra sig. Men, herr talman, jag vill i alla fall yrka bifall till vpk:s reservation när det gäller upphovsrätt och datorprogram.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 34 behandlas propositionen om upphovsrätt och datorprogram och de motioner som väckts med anledning av propositionen. Redan med den lagstiftning som vi har i dag kan datorprogram vara en typ av verk som faller inom tillämpningsområdet för upphovsrättslagen. För att klarlägga rättsläget har i 1 § upphovsrättslagen gjorts ett tillägg där det slås fast att ett datorprogram i lagens mening skall anses vara ett litterärt verk och alltså ha upphovsrättsskydd. Enligt upphovsrättslagen har man rätt att för enskilt bruk framställa enstaka exemplar av offentliggjorda, litterära verk. Datorprogrammen får anses inta en särställning bland dessa skyddade litterära verk. Dels är de från början dyra att framställa, dels är de lätta att sedan kopiera och dels är kopian av lika hög kvalitet som originalet. I fortsättningen skall man som hittills kunna kopiera ett datorprogram för enskilt bruk, men med den begränsningen att förlagan inte används i någon form av näringsverksamhet eller inom offentlig verksamhet. Det får anses vara en bra avvägning mellan de olika intressen som gör sig gällande i frågan. När det gäller organiserad utlåning och uthyrning av datorprogram, t.ex. från bibliotek, måste enligt betänkandet upphovsmannen ha gett sitt tillstånd till den verksamheten. Utlåning av datorprogram kommer här att skilja sig från utlåning av andra litterära verk, eftersom där gäller att så fort ett verk utgivits får det fritt spridas vidare genom utlåning eller uthyrning. Här finns alltså en inskränkning av upphovsmannens spridningsrätt som inte kommer att gälla för datorprogram. Vänsterpartiet kommunisterna delar, som vi har hört, inte utskottsmajoritetens uppfattning på denna punkt utan vill jämställa utlåning av datorprogram med utlåning av böcker. I reservationen påpekas att den fria bokutlåningen inte stört bokmarknaden. På den punkten finns det inget att invända, men utskottsmajoriteten anser att jämförelsen mellan bokutlåning och utlåning av datorprogram inte är relevant. I stället bör jämförelsen göras med den utlåning och uthyrning av grammofonskivor som skedde i början av 80-talet. Den överspelning till kassettband som då kunde ske och som gjordes istor omfattning visade sig störa utgivningen av musikaliska verk väsentligt. Av den anledningen beslutade riksdagen 1982 att uthyrning av musikaliska verk inte fick ske utan upphovsmannens eller rättighetsinnehavarens tillstånd. Vi anser att vi inte kan upprepa den missbedömning rörande den tekniska utvecklingen som gjordes för tio år sedan. Utskottsmajoriteten vill därför redan nu fastställa att rättighetsinnehavaren har oinskränkt spridningsrätt för datorprogram när det gäller organiserad uthyrning och utlåning. Att låna — Prot. 1988/89:120 vänners och arbetskamraters datorprogram och kopiera dem är naturligtvis 24maj 1989 tillåtet. Därför yrkar jag avslag på reservationen. När det gäller rätten till datorprogram vid anställningsförhållanden har utskottet efter att ha tagit del av många remissinstansers synpunkter och efter en hearing kommit fram till att den praxis som tillämpas av branschen i dag fungerar bra. Någon lagstiftning är alltså inte enligt utskottet behövlig. Den upphovsrättslagstiftning som kommer att gälla i och med att beslutet om detta betänkande fattas kommer inte heller att inverka negativt på gällande praxis. Någon anpassning till EG och EFTA-länderna i denna fråga är inte heller nödvändig. Utskottet utgår emellertid från att regeringen följer utvecklingen på området noga och att om så anses behövligt tar initiativ till förändringar. Herr talman! Så när som på en punkt är det alltså ett enigt utskott som föreslår förändringar i lagstiftningen när det gäller upphovsrätt och datorprogram. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationen från kommunisterna.
Herr talman! Inger Hestvik tog upp precis det som gör det så angeläget att ha datotek, eller bibliotek för datorprogram. Inger Hestvik sade att människor får låna fritt av vänner och kopiera. Men de som inte har några vänner som har datorprogram, för dem skulle det naturligtvis vara mycket angeläget att kunna gå till biblioteket och låna ett ordbehandlingsprogram eller ett bokföringsprogram eller vad de är ute efter. I stället måste de nu gå och köpa sådana, vilket kostar tusentals kronor. Jag tycker att liknelsen med den tidiga, gryende bokmarknaden är mycket bra. Den visar nämligen i ett nötskal precis vad det rör sig om. På den tiden var inte böcker var mans egendom, och man såg med förskräckelse på blotta tanken att låna en bok. I stället kedjades böckerna fast i kyrkväggarna. Nu håller precis samma sak på att ske när det gäller datorprogram. De kedjas fast inom den lilla sfär i det här landet som genom arbete eller på annat sätt har tillgång till dem. Men för de vanliga människorna, för herr och fru Svensson eller för unga herr Jönsson som börjar att bli intresserad av detta, skall det sättas klart stopp, och det skall göras olagligt för dem att pröva sig fram. Jag tycker att det är mycket synd att den framtida möjlighet som innebär att man skulle kunna verka i helt motsatt riktning, nämligen att uppmuntra och stimulera användandet av datorprogram, stryps och att dessa datorprogram görs tillgängliga för en liten exklusiv elit. Det är inte alla som har vänner och bekanta att låna datorprogram av. Jag tycker, som jag sade tidigare, att det finns goda skäl för att man inte ställer till det för framtiden genom att ändra denna olycksaliga paragraf.
Herr talman! Elisabeth Persson tar upp detta problem som om det vore helt omöjligt att få låna ett datorprogram i framtiden. Men så är det ju inte. Denna lagändring hindrar inte uthyrning av datorprogram. Den innebär bara 139 att upphovsmannen säger ja eller nej till att hans program skall få hyras ut eller lånas ut. Detta lagförslag innebär alltså inte någon självklar spridningsrätt. Eftersom det kostar en hel del pengar att göra ett datorprogram kan upphovsmannen få en ersättning för det arbete som han har lagt ned och få till stånd ett avtal, t.ex. med bibliotek. Vi har mycket dåliga erfarenheter just från den fonografiska branschen i samband med den lagstiftning som tillkom och som gjorde det fritt fram på detta område, enligt Elisabeth Perssons modell. Då startade firmor som hyrde ut t.ex. grammofonskivor till människor, och biblioteken lånade gratis ut grammofonskivor. Folk gick sedan hem och spelade av dessa skivor på kassettband. Det ledde till att många av musikproducenterna helt enkelt förlorade sitt ekonomiska underlag för att producera t.ex. skivor av mer kulturellt intresse med ett smalare utbud. Jag tror därför att vi är på rätt väg, och jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Det är rörande att höra hur socialdemokraterna vill värna om kapitalet när det gäller datormarknaden. Inger Hestvik säger att det kostar väldigt mycket att ta fram ett datorprogram. Jag är övertygad om att om man skulle behandla våra författare med samma vördnad och respekt som man behandlar tillverkarna av datorprogram skulle deras timpenning vara betydligt högre. Jag tror att det tar väl så lång tid att skriva en god bok av hög litterär klass som det tar att tillverka datorprogram. Det ligger år av möda bakom det. Skulle man räkna ut den timpenning, royalty och biblioteksersättning som en författare får för att skriva en bok är jag övertygad om att författaren kommer långt efter konstruktören av datorprogram. Jag är inte alls lika orolig för att de kommer att lida så svåra ekonomiska förluster om vi skulle göra det möjligt att hyra ut och låna ut datorprogram, tvärtom. Jag tror också att det var ett ganska dåligt beslut som vi fattade när det gällde grammofonskivorna. Det var en övergående trend, en puckel. Efter ett tag hade det säkert visat sig att det inte var till så stort förfång för musikmarknaden. Herr talman! Jag vidhåller mitt bifallsyrkande till vpk:s reservation.
Herr talman! Jag vill inte ta ställning till vilket som kostar mest för en upphovsman, att göra ett litterärt verk, en bok, eller att göra ett datorprogram. Men däremot vet jag att om jag läser en bok som jag har lånat på biblioteket och tycker att den är bra, kopierar jag den inte, utan jag köper den, eftersom det förmodligen blir både bättre och billigare. Skulle jag däremot gå och låna ett datorprogram och finna att det är bra kan jag med lätthet kopiera det utan kostnad och utan att någon märker det. Det är teknikens framfart och utveckling som har gjort det möjligt att kopiera grammofonskivor till kassettband och att kopiera datorprogram till samma kvalitet som originalet. Det är detta som är problemet. Jag tror inte att det bara är stora firmor som tjänar pengar på detta, även om det kanske är de som är mest framträdande när det gäller de stora och mest komplicerade programmen, utan jag tror att detta är bra för unga tekniker och unga forskare som vi hoppas få fram i Sverige och som kan = Prot. 1988/89:120 hjälpa till att sprida vår teknik och utveckla vårt näringsliv. 24 maj 1989

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1988 89:128. I anslutning härtill behandlas också ett antal motionsyrkanden. Den nu gällande terrängkörningslagen trädde i kraft 1976. Lagen syftar till att skydda mark och vegetation mot skador. Den innehåller bl.a. ett generellt förbud mot körning i terräng med terrängfordon och motorfordon på barmark samt på snötäckt skogsmark med plantoch ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen. Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer — det kan gälla kalfjället t.ex. — är körning i terräng med terrängfordon och motorfordon förbjuden även på annan mark. I den gällande terrängkörningsförordningen undantas körning på barmark i jordoch skogsbruk samt i direkt samband med renskötsel från det generella förbudet. Naturvårdsverket har föreslagit vissa ändringar i lagen beroende på att olika typer av terränggående fordon nu registrerats som traktorer vilka inte används som nyttofordon. Detta har skett särskilt i fjällområdena under senare år. Det har skapats en särskild marknad för barmarksfordon, som inte omfattas av terrängkörningslagens regler. Slitaget i markerna ökar i områden med känsliga vegetationstyper, och risken för störningar på djurlivet ökar. Konflikterna mellan olika intressen ökar också. Regeringen har nu föreslagit att terrängkörningslagens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta motordrivna fordon över huvud taget. Statsrådet anser att redan befintliga undantag i terrängkörningsförordningen från I förbudet även i framtiden skulle tillgodose behoven av nyttotrafik med | aktuella fordon. Eventuella ytterligare undantag måste enligt statsrådet I övervägas och förslag komma senare. I Vi moderater instämmer i att det finns behov av en utvidgning av terrängkörningslagens tillämpningsområde bl.a. med hänsyn till naturvårdens intressen. Vad beträffar regleringen av undantagen från den nu 141 utvidgade lagens tillämpning kan ett generellt förbud visa sig ge negativa konsekvenser. Förslaget är inte förenligt med ett rationellt och ekonomiskt jordoch skogsbruk. Det innebär ju att man i lag generellt skulle förbjuda sådan verksamhet som utgör en hörnsten i dessa näringar. Jordoch skogsbruket bör i stället garanteras den trygghet som ett lagstadgat undantag utgör. Vi gläder oss givetvis åt att utskottet nu också godtagit dessa våra förslag. Herr talman! Enligt bilavgaslagen från 1986 kan tillverkare genom beslut av myndighet åläggas att rätta brister i avgasreningssystemet ända tills bilen är fem år gammal eller har körts 80 000 km, om fel framkommer vid en s.k. nybilskontroll eller hållbarhetskontroll. Därutöver har tillverkaren en skyldighet gentemot bilägaren att kostnadsfritt avhjälpa brister som framkommer i andra sammanhang, t.ex. vid den årliga kontrollbesiktningen. I samband med behandlingen av propositionen om miljöpolitiken inför 1990-talet hävdade miljöoch energiministern att utformningen av 6 § bilavgaslagen inte medförde någon skyldighet för tillverkaren att bekosta en garantireparation, som utförts av annan än tillverkaren. Vid behandlingen av förslaget vidhöll utskottet dock sin tidigare uttryckta uppfattning att en bilägare skall kunna reparera sin bil och även få garantireparationer av avgasreningssystemet utförda på en bilmärkesobunden verkstad. Utskottet hemställde därför om att riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att komplettera bilavgaslagen i enlighet med tidigare framförda önskemål. Riksdagen beslutade också i enlighet med detta. I propositionen föreslås nu att bilägaren skall ha rätt att lämna sin bil till en obunden verkstad för att åtgärda en brist i avgasreningssystemet som omfattas av tillverkarens åtagande. Tillverkaren skall vara skyldig att betala ersättning till verkstaden för en sådan reparation, om bilägaren har anlitat någon som yrkesmässigt utför bilreparationer. Tillverkaren har rätt att kräva utredning i fråga om en reparation som har utförts av en obunden verkstad. Ett sådant krav skall framställas inom två veckor från det tillverkaren mottog ersättningsanspråk. Tillverkaren måste ta ställning till anspråket inom fyra veckor. Sedan betalning skett får tillverkaren inte åberopa felaktigheter i reparationen gentemot bilägaren, om åtagandet skulle bli aktuellt igen. Det är här man har kommit litet snett, enligt vad vi moderater anser. Det är därför vi har fogat ett par reservationer till detta betänkande. Det förslag som nu lämnats av regeringen synes göra det möjligt för bilägaren att vända sig till den verkstad han önskar för sina garantireparationer. Utskottet har dock inte uppställt de villkor för ett sådant förslags utformning som vi tidigare krävde av regeringen. Det viktigaste villkoret var att den verkstad som gjorde ingrepp i avgasreningsutrustningen skulle ta på sig det fortsatta ansvaret för utrustningen. Därigenom skulle tillverkaren inte kunna bli ansvarig för fel begångna av någon annan. Detta var av särskilt stor betydelse med hänsyn till den långa garantitiden. För att garantera konsumentens trygghet uppställdes krav på att den verkstad som utförde garantireparationen skulle vara försäkrad. Föreliggande förslag uppfyller inte de nu redovisade villkoren. Regeringen bör därför enligt vår mening återkomma till riksdagen med ett förslag, som uppfyller de krav som tidigare har ställts. Det är detta vi vill ge regeringen till känna, vilket vi framför i reservation nr 1. I reservation 2 har vi moderater uppmärksammat frågan om konkurrens = Prot. 1988/89:120 förhållandena på reservdelsmarknaden och att åtagandet enligt bilavgasla 24 maj 1989 gen inte får innebära att konkurrensen på denna marknad begränsas. I enlighet med detta föreskrivs även i bilavgasförordningen att tillverkaren inte får föreskriva som ett villkor att bilen måste repareras vid en viss verkstad eller att reservdelar av visst fabrikat måste användas. Naturvårdsverkets föreskrifter angående bilavgaskontroll synes dock enligt vår mening inte stå i överensstämmelse med den gällande ordningen. I likhet med vad som framhålls i den moderata motionen Jo884 anser vi därför att gällande föreskrifter omedelbart skall rättas till. Vad vi anfört med anledning av denna motion vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna.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

Herr talman! Fjäll och mark tillhör våra stora värden. Vi har ett ansvar för hur vi umgås med dessa tillgångar. Därför behövs skärpningar i terrängkörningslagen. Självfallet måste jordoch skogsbruk kunna skötas. Därför anser ju utskottsmajoriteten att en ändring i regeringens förslag till lagen skall göras, så att det klart framgår att jordbruk och skogsbruk undantas från förbudet. Men fjäll och mark hotas i alla fall. Vissa omständigheter tyder på att gällande lagstiftning om terrängkörning inte efterlevs i den utsträckning som vi har anledning att självklart räkna med. Med hänsyn härtill tycker vi i folkpartiet att regeringen skall få i uppdrag att kartlägga hur väl lagen på detta område fungerar och efterlevs. Skulle vi i det här sammanhanget komma fram till att efterlevnaden är så dålig som vi har anledning att dess värre befara, får vi naturligtvis återkomma med förslag om lagskärpningar som kan visa sig erforderliga. Med detta yrkar jag bifall till reservation 7. Herr talman! Sveriges bilister genomför en av de största miljöinvesteringar som faktiskt gjorts i Sverige. De köper nämligen katalytiska avgasreningssystem till sina bilar. Men enligt naturvårdsverket kommer den katalytiska avgasreningen att hinna med att bidra bara till att begränsa ökningen av luftföroreningarna, om man räknar på en tidsperiod mellan 1980 och 1995. Naturvårdsverket har föreslagit att också dieselfordonen skall åläggas en kraftig rening. Vad gör då regeringen? Jo, förra året lanserade man ett program, som innebär att de tunga dieselfordonen inte skall behöva införa denna rening förrän 1994. Eftersom det var valår passade man på att subventionera just denna rening med 400 milj.kr. Detta helt i onödan dessutom, eftersom arbete pågår för fullt med utvecklingen av utrustning för just dieselfordon. Utvecklingen är så långt framme att ett införande av obligatoriska bestämmelser för tunga dieselfordon kan ske redan 1992, precis som folkpartiet har föreslagit. Det är två år tidigare än regeringens linje. Det blir åtskilliga ton mindre cancerframkallande ämnen, åtskilliga ton mindre av olika partiklar och sot. Enligt naturvårdsverket innebär det att man totalt i trafiken, i stället för att upprätthålla oförändrad nivå när det gäller utsläpp, kan minska utsläppen med uppåt 5 90 för hela perioden fram till 1995. Det vore väl en åtgärd, som innebar att personbilsägarnas investering i katalytisk avgasrening kom till nytta också därför att den tunga trafiken kan dra sitt strå 143 till stacken. Varför stretar socialdemokraterna så kraftfullt emot en sådan miljöreform, när man dessutom skulle kunna slippa planlösa subventioner och få bättre miljö samt i förhållande till detta ett oförändrat stort miljöarbete gjort? Är detta verkligheten bakom den socialdemokratiska regeringens påstådda miljömedvetenhet? Nu är, herr talman, rening av befintliga motorer och motortekniker ändå bara ett steg på vägen. Ett av de radikala grepp som naturligtvis måste tas är att se till att vi tar fram motorer och drivmedel som är rena redan vid källan. Det var en stor debatt om detta häromdagen här i riksdagen. Naturligtvis gick socialdemokraterna emot detta. Men arbetet med alternativa drivmedel och alternativa motorer pågår. Elkomotorn, som vi alla känner till, är ett exempel. Det förekommer också försök med vätgasdrift för personbilar. Mindre mängder av avgasutsläpp och användning av alternativa bränslen blir då möjliga. Då är det beklagligt att regeringen i själva verket motarbetar detta. Vad annat kan man säga än att motarbeta, när regeringen strör ut nästan en halv miljard kronor i onödan på dieselrening och detta utan att man ställer befogade krav på att dieselrening skall genomföras inom den tid som tekniskt är möjligt? Mot detta står folkpartiets politik om en satsning på utveckling av nya typer av motorer som är renare redan vid källan. Detta föreslår vi skall finansieras med t.ex. den del av de 400 miljoner som nu möjligen ännu inte har gått åt till dessa onödiga, allmänna subventioner. Men socialdemokraterna säger nej. Är detta verkligheten bakom den socialdemokratiska regeringens påstådda miljömedvetenhet? Herr talman! Med tanke på detta finns det all anledning att i stället yrka bifall också till reservationerna 8, 12 och 13 förutom den redan nämnda nr 7.

Herr talman! Nu har vi ett förslag på kammarens bord om en ny bilavgaslag, som ger de märkesobundna verkstäderna den möjlighet att vara med och konkurrera om reparationerna som riksdagen har beställt vid ett par tillfällen. Nu är det egentligen tredje gången gillt för oss, för regeringen har tidigare inte uppfyllt de krav som vi har ställt. Det gör den kanske inte helt fullt den här gången heller, men jag tycker att det kan vara värt att pröva det system som nu föreslås. Det ger ändå den rätt till konsumenten som köper bilen och till de märkesobundna verkstäderna som vi har beställt. Det är kanske en konstruktion som vi inte hade tänkt oss, men vi får väl se hur den fungerar. Vi har också ett förslag om en ändring i terrängkörningslagen. I stört sett blir det så som regeringen har föreslagit, men på en punkt får vi igenom en förändring, nämligen att man för traktorer som skall köra i jordbruk eller skogsbruk får en generell dispens och alltså inte behöver krångla och söka dispens. Det här är en fråga som Anna Wohlin-Andersson tog uppi en av sina sista motioner. Det är synd att hon inte fick uppleva denna framgång. Men vi kan vara glada för att vi fått den. Vi har från centerns sida krävt att handikappade skall få bättre möjligheter enligt den här lagen. För oss andra är det självklart att kunna ge oss ut i naturen, där allemansrätten gäller. Vi har alltid möjlighet att göra det när vi helst önskar det. Vi tycker att det borde ha varit möjligt att ge en generell dispens för handikappade. Man kunde tänka sig att man, när man får sig Prot. 1988/89:120 tilldelat ett handikappfordon, också får en generell dispens från terrängkör 24 maj 1989 ningslagen, så att man inte behöver krångla med den titt som tätt. Man borde ha gett de handikappade samma möjligheter i detta avseende. Vad jag tänkte tala mest om är bilavgaserna. Utsläppen från trafiken ökar ju på ett sätt som vi kanske inte riktigt hade väntat oss. Det beror på att det sker en ganska stor trafikökning, betydligt större än vad vi hade planerat. Vi har fått katalytisk rening på personbilar, och det har naturligtvis blivit bättre men inte tillräckligt bra. Sedan har vi dieselfordon, som är ett bekymmer eftersom man där inte har samma möjligheter att rena som när det gäller bensinbilar. I fråga om dieselfordon ställer vi nu hoppet till att man kan få fram bättre motorer så att utsläppen blir mindre. Naturvårdsverket har gett ut en rapport om bilavgaser. Det är naturvårdsverkets rapport nr 3578 om mätningar under tiden 1980-1988. Jag skall citera en bit av rapporten: ”En beräkning över samtliga långtradare av alla fabrikat visar en ca 50 Zo-ig reduktion av CO-utsläppen för fordon av 1984-1988 års modell jämfört med dem som är av årsmodell 1980 eller tidigare. Detta ger dock endast en marginell inverkan på miljön eftersom CO-utsläppen från dieselmotorer är mycket låga jämfört med bensinmotorer. För HC har under motsvarande tid utsläppen sjunkit med ca 30 9 vilket bör ha haft en god effekt på utsläppen av luktande och mutagena” — alltså cancerframkallande — ”ämnen. När det gäller utsläppen av NO” — alltså kväveoxid — ”är dock bilden mycket dystrare eftersom man där ser en stadig, om än ”bara” cirka 10 2o-ig, ökning av utsläppen räknat i gram per hästkrafttimme. Detta kan kanske ses som en obetydlig ökning, men så är nog tyvärr inte fallet. Eftersom transportarbetet har ökat under senare år bör även utsläppen ha ökat från fordonsgruppen. Detta blir så mycket mer markerat eftersom de väsentligt höjda motoreffekterna används till en högre medelhastighet.” Detta skriver alltså naturvårdsverket i sin rapport. Det innebär att motiven för en tidigareläggning beträffande de krav som vi ställer i våra reservationer när det gäller lastbilar och bussar blir så mycket starkare. Så till en annan fråga i detta sammanhang. Vi i riksdagen har ju beslutat att målet i detta avseende skall vara att kväveutsläppen i Sverige minskas med 60 90 i förhållande till 1980 års nivå. Om vi skall ha en möjlighet att åstadkomma detta, måste det till en tidigareläggning av de krav som skall ställas på tunga fordon och bussar. Jag skulle vilja fråga Martin Segerstedt, som representerar socialdemokraterna här i kväll: Har ni övergett målet att uppnå en minskning av kväveutsläppen fram till mitten av 90-talet? Ni vidtar ju inga åtgärder. Ändå tar ni upp ett resonemang i dessa frågor. Således har ni väl haft möjligheter att lägga fram förslag. Anders Castberger tog upp frågan om nya motorer och nya drivmedel. Det är väldigt viktigt att ha ett utvecklingsarbete på detta område. Riksdagen fattade beslut 1988 innebärande en hemställan till regeringen om åtgärder på detta område. I en reservation i detta betänkande begär vi att få en redovisning av dessa saker. Martin Segerstedt kan kanske tala om för oss vad regeringspartiet har gjort på detta område sedan beslutet fattades. Har ni 145 legat stilla? Eller har ni vidtagit några åtgärder? Vi är väldigt intresserade av att få veta hur det förhåller sig. Skadorna på miljön, skogen och människorna är påtagliga. Jag var med på ett besök hos Chalmers i Göteborg härförleden. Där redovisade man hur kväveoch kolväteutsläppen påverkar miljön. Tillväxten av skogen och även av all annan växtlighet försämras. I den proposition som vi nu behandlar står det: ”Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att göra erforderliga undersökningar och utarbeta förslag till bidragsregler. Uppdraget skall redovisas i sådan tid att reglerna kan börja tillämpas den 1 juli 1989.” Det handlar således om en hemställan till regeringen om åtgärder som syftar till en förbättring när det gäller utsläppen från äldre bilar. Jag tänker då t.ex. på det bidrag om 1 000 kr. som de bilägare får som förser sin bil med avgasrening. Dessa regler skall börja tillämpas den 1 juli 1989 — alltså ganska snart. Jag skulle därför vilja fråga Martin Segerstedt: Hur är det med det här förslaget? Jag har inte sett till det. Det skulle vara väldigt roligt att få ett svar här, eftersom reglerna skall börja gälla om ungefär en månad. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till centerpartiets reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Jag har med kort varsel fått hoppa in i stället för Annika Åhnberg i denna debatt. Jag är därför inte beredd på något längre inlägg. Det finns tre reservationer av vpk i detta betänkande, nämligen reservationerna 3 och 11 som vi har avgivit tillsammans med miljöpartiet och reservation 9 som vi och centern står bakom. Jag förlitar mig i dag på att Lennart Brunander och Roy Ottosson redovisar de ståndpunkter som ligger bakom våra gemensamma reservationer. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 3, 9 och 11.